Fru talman! Som jag sade i mitt svar arbetar regeringen nu med de här frågorna i anslutning till den kommande energipropositionen. Svaret på Ulla Ekelunds första fråga är ett ja. När det gäller den andra frågan vill jag säga att det närmast handlar om en samordning av befintliga rådgivningsresurser. Jag har ofta understrukit nödvändigheten av att en sådan samordning kommer till stånd. Det är viktigt att den kunskap som finns inom det här området tas till vara.
Fru talman! Jag vill tacka jordbruksministern för de kompletterande svaren. Jag tycker att det låter löftesrikt och positivt att man skall kunna använda medlen för rådgivning där de verkligen behövs och att man skall tillvarata den kunskap som finns. Denna teknik är ju under utveckling, och det är väldigt viktigt att man inte genom ointresse eller brist på samordning stryper de insatser som redan är gjorda. Det rör sig ofta om stora ekonomiska satsningar. Såväl för den enskilde som på sikt också för landet i dess helhet är det viktigt att man har en god grund att bygga på, men det är också viktigt att investeringarna inte blir större än nödvändigt. Jag vill än en gång påpeka att jag har tagit upp de här frågorna därför att jag har mött ett stort intresse för dem hos de människor som arbetar med detta, men de har samtidigt haft svårigheter när det gäller att få klargörande svar på sina frågor. Man skulle naturligtvis också kunna tänka sig att utnyttja den internationella erfarenhet som finns. Det är kanske tänkbart att lantbruksuniversitetets konsulentavdelning skulle kunna vara något slags rådgivningsbank dit lantbruksnämnder och hushållningssällskap kunde vända sig för att sedan mer på lokalplanet ta till vara de erfarenheter som vunnits både inom landet och utomlands. Jag tackar än en gång för svaret och hoppas att det skall bli en snar och god satsning på rådgivning och ansvar för rådgivningen beträffande jordbruket och trädgårdsnäringen på det här viktiga området.

Herr talman! Carl Lidbom har i en interpellation frågat mig dels hur jag ser på utvecklingen i Turkiet efter militärkuppen den 12 september, dels hur jag ser på möjligheterna att inom och utanför Europarådets ram verka för att grundläggande mänskliga frioch rättigheter respekteras och ett demokratiskt styrelseskick snarast återinförs i Turkiet. Han har i en annan interpellation frågat mig vad jag anser att Sverige kan och bör göra inom ramen för Europarådets arbete för att åstadkomma en bättre respekt inom rådets egen medlemskrets för grundläggande mänskliga frioch rättigheter. Olle Wästberg i Stockholm har i en interpellation frågat mig hur jag bedömer läget för de kristna minoriteterna i Turkiet. Slutligen har Oswald Söderqvist ställt frågan vilka slutsatser jag drar av utvecklingen i Turkiet för Sveriges fortsatta agerande i frågor angående handel och bistånd. Jag besvarar interpellationerna och frågan i ett sammanhang. Turkiet har under en lång följd av år befunnit sig i ekonomisk och politisk kris. Sedan början av 1970-talet har sålunda landets ekonomi fortlöpande försämrats med oljekrisen som en av huvudanledningarna. Hög inflation och sjunkande produktivitet har medfört allvarliga sociala problem. En internationellt sett mycket kraftig befolkningsökning har inneburit stora påfrestningar, inte minst för utbildningssystemet. Den har också lett till hög arbetslöshet och omfattande inflyttning till städerna. Allt större politisk polarisering inom statsapparaten tillsammans med oförsonlig politisk kamp mellan partierna och i parlamentet resulterade så småningom i handlingsförlamning hos regeringen. Det säger sig självt att en sådan utveckling erbjuder god grogrund för extremism och olika auktoritära våldsideologier, vilket också i hög grad gäller Turkiet. Den negativa utvecklingen förstärktes ytterligare under halvåret närmast före militärkuppen, med stark social oro, ökat våld och politisk terror som särskilt allvarliga inslag. Antalet offer för det politiska våldet nådde skrämmande siffror. När tendenser av detta slag uppstår i en demokrati måste de naturligtvis bekämpas med de medel som står den demokratiska staten till buds. Att en fritt vald regering berövas makten genom en militärkupp kan aldrig accepteras. Såväl militärkuppen som sådan som de förhållanden som ledde fram till den har inneburit bakslag för demokratin i Europa. Den nya regimen har suttit relativt kort tid vid makten. Det är därför svårt att ännu ha någon helt klar uppfattning om dess egentliga karaktär. Vissa framgångar synes ha noterats i kampen mot terrorismen. Militärerna och deras representanter har upprepade gånger bl.a. i Europarådet försäkrat att de avser att snarast möjligt återinföra demokrati i landet. Liknande löften har framförts och även uppfyllts av tidigare militärregimer i Turkiet. Den svenska regeringen anser att Europarådet erbjuder speciellt goda möjligheter att nära följa och påverka de metoder, den tidsram och det allmänna tillvägagångssätt som den turkiska regimen använder för att infria sina löften. Regeringen har i Europarådets ministerkommitté gett uttryck åt sin syn på den politiska utvecklingen i Turkiet. Vi har därvid verkat för att bestämda krav ställs på Turkiet att återgå till de demokratiska institutionerna och iaktta respekten för de mänskliga rättigheterna. Vi anser att ministerkommittén i denna fråga bör inta en lika klar hållning som den parlamentariska församlingen. Vi tror att den turkiska regeringen är angelägen att förbli medlem av Europarådet och att ett klart tillkännagivande från vår sida om att den nuvarande ordningen i Turkiet är oförenlig med medlemskap därför kan bidra till att Turkiet påskyndar återgången till ett parlamentariskt system. Det kan noteras att den nya regimen också förklarat sig beredd till nära samarbete med såväl den parlamentariska församlingen som ministerkommittén för att åter bygga upp demokratin. När det gäller de mänskliga rättigheterna hade redan den tidigare, civila turkiska regeringen begärt undantag från Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna, i enlighet med dess artikel 15. Detta har också den nuvarande regimen gjort. Enligt nämnda artikel är ett medlemsland skyldigt att hålla generalsekreteraren fortlöpande och till fullo informerad om skälen till sina avvikelser. Denna informationsplikt ger de övriga medlemsländerna tillfälle till insyn och möjlighet att påverka den turkiska regeringen. Sverige kommer i ministerkommittén att med beslutsamhet verka för att detta utnyttjas. Som jag redan sagt är det ännu för tidigt att göra några säkra bedömningar av utvecklingen i Turkiet. Sedan militärkuppen råder undantagstillstånd i hela landet. Antalet misstänkta och gripna terrorister är stort. Man synes från makthavarnas sida dock angelägen att lagföra de anhållna inom de tidsramar som lagen föreskriver. De flesta av de ca 90 parlamentariker och politiker som togs i förvar i samband med kuppen släpptes inom den 30-dagarsfrist som gäller för väckande av åtal. I några fall har processer inletts mot politiker som tidigare varit skyddade av parlamentarisk immunitet. I vad gäller användning av tortyr och liknande metoder har Amnesty International för en tid sedan framlagt en rapport, som dock avser förhållandena före militärkuppen. Under den nya regimen är, enligt Amnesty, förhållandena mera osäkra, då endast enstaka uppgifter når utanför Turkiet. De informationer som under den senaste tiden inkommit till Amnesty tyder knappast på några påtagliga förbättringar. Vi vet att ett antal poliser har åtalats för tortyr, och för en tid sedan anhölls nio militärer misstänkta för att i ett fängelse ha misshandlat en intagen till döds. Uttalandet häromdagen av 60 turkiska advokater innehåller oroande anklagelser om tortyr och andra brott mot de mänskliga rättigheterna. Ett allvarligt inslag är de tre för en tid sedan verkställda dödsdomarna — de första i Turkiet sedan 1972. Svenska regeringen har inom Europarådet målmedvetet arbetat för att dödsstraffet skall avskaffas i alla medlemsstaterna. Den förnyade användningen av dödsstraffet i Turkiet är ett allvarligt bakslag för dessa strävanden, vilket jag underströk i mitt anförande i ministerkommittén den 16 oktober. Vad i övrigt mera allmänt gäller Europarådets arbete för att åstadkomma en bättre respekt för grundläggande mänskliga frioch rättigheter vill jag i första hand hänvisa till det arbete som pågår för att utarbeta ett sjätte protokoll till konventionen om de mänskliga rättigheterna. Detta avser att stadfästa ytterligare ett antal rättigheter, bl.a. skydd för utlänning mot utvisning, rätten till överklagande, ersättning vid felaktiga domslut och makars lika rättigheter inom äktenskapet. Sverige spelar i alla dessa frågor en aktiv roll. Som en uppföljning till utrikesministerdeklarationen från 1978 pågår vidare en utredning om hur vissa ekonomiska, kulturella och sociala rättigheter skall kunna integreras i konventionen. Kampen mot nyfascism, rasism och terrorism har också uppmärksammats inom Europarådet och diskuterades senast av medlemsländernas utrikesministrar den 16 oktober. Som ett första resultat utreder nu sekretariatet hur gemensamma åtgärder skall kunna vidtas. Till området mänskliga rättigheter hör i hög grad även behandlingen av etniska, religiösa och andra minoriteter. Detta för mig, herr talman, över till Olle Wästbergs fråga hur jag bedömer läget för de kristna minoriteterna i Turkiet. De kristnas antal i östra Turkiet har minskat väsentligt under 1970-talet. För många har situationen på grund av olika omständigheter upplevts så svår att de valt att lämna sitt land. De syrisk-ortodoxa kristna har varit utsatta för trakasserier, som ofta haft inslag av rena familjevendettor, främst till följd av religiösa och ekonomiska motsättningar. Att övergreppen inte har sin grund i några diskriminerande åtgärder som kan sägas vara påbjudna av centralregeringen gör knappast situationen mer uthärdlig för dem som drabbats. Den undersökning som Olle Wästberg refererar till, Churches Committee on Migrant Workers in Europe, utgör en omsorgsfull skildring av förhållandena, som i stor utsträckning bygger på redogörelser av dem som drabbats. Även om detaljerna i anklagelserna inte skulle vara helt korrekta i alla de angivna fallen, pekar rapporten på missförhållanden som borde vara svåra att acceptera i en rättsstat. I vilken utsträckning militärkuppen haft någon inverkan på just de kristna minoriteternas situation är ännu svårt att säga. Intrycket kvarstår av en utsatt minoritet med svårigheter att hävda sina grundläggande rättigheter. Jag övergår slutligen, herr talman, till Oswald Söderqvists fråga om Sveriges handel med och bistånd till Turkiet och vilka slutsatser jag drar för Sveriges fortsatta agerande i denna fråga. På grund av Turkiets betalningsbalansproblem är Sveriges handel med Turkiet mycket liten; den är inte ens hälften av vår handel med t.ex. Jugoslavien eller Grekland. Turkiets oförmåga att betala för sin import är främsta orsaken till detta. Den allt svårare ekonomiska krisen i Turkiet har jag berört inledningsvis. I ett försök att hjälpa landet ur dessa svårigheter har OECD-staterna de senaste åren enats om särskilda biståndsprogram till Turkiet. Inom ramen för dessa aktioner lämnade Sverige 1979 en obunden kredit om 50 milj.kr. I vårens OECD-runda utfäste sig Sverige att ställa en bunden kredit om 20 milj.kr. till Turkiets förfogande jämte en exportkreditram på 25 milj.kr. för inköp i Sverige. Ett avtal om detta framförhandlades i somras men har ännu inte undertecknats. Så kommer dock inom kort att ske. Regeringen har i sitt ställningstagande fäst särskild vikt vid att en lösning av de ekonomiska problemen kan underlätta en återgång till demokratiska förhållanden. Oswald Söderqvist tar också upp frågan om export av kärnkraftverk till Turkiet. Den dåvarande svenska regeringen beslöt i november 1978 att ge i uppdrag åt exportkreditnämnden att utfärda garanti för finansieringen av denna affär. Normalt förfaller exportkreditnämndens garantiutfästelser efter en viss kortare tid om de inte resulterat i garantiförbindelser. Skälet till detta är att belopp inom exportkreditnämndens begränsade ramar inte skall bindas för länge. Regeringen beslöt i september i år att återkalla sitt uppdrag i och med november månads utgång, dvs. två år efter det att uppdraget gavs. I och med att garantiutfästelsen numera förfallit är affären inte längre aktuell.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Den omedelbara anledningen till att jag för några veckor sedan väckte ett par interpellationer om Europarådet och de mänskliga rättigheterna var ett uttalande av Ola Ullsten i samband med skiftet på ordförandeposten i Europarådets ministerkommitté. Jag skall citera det ordagrant: ”Europarådet blir svagt om vi inte vågar säga ifrån, men det är inte brist på exekutiva organ som är anledningen, utan brist på mod och engagemang i frågor som varje europé borde kämpa för.” Det är ett glädjande kraftfullt uttalande av den svenske utrikesministern i hans egenskap av ny ordförande i ministerkommittén. Det lovar gott för framtiden. I ett Europa som plågas inte bara av ekonomiska och sociala kriser utan också av nyfascism, antisemitism och terrorism saknas inte tillfällen att visa prov på utlovad beslutsamhet och handlingskraft. 1980 har varit ett dystert år för Europarådet och de mänskliga rättigheterna. Demokratin har gått förlorad i en av rådets medlemsstater, Turkiet. Attentat i Bologna, Mänchen och Paris har påmint oss om att antisemitismen fått luft under vingarna. Högerextremister försöker överträffa vänsterextremister i blodiga terrordåd. Terrorismen möts överallt med hårdare repression. Våldet trappas upp. För att försvara sig mot terrorismen frestas regeringarna att tumma på de mänskliga rättigheterna och återgå till en gången tids brutala kriminalpolitiska metoder. Det är fara värt att vi står inför något av en renässans för tortyren och dödsstraffet. Enligt rapporter från Amnesty International förekommer tortyr av politiska fångar både i Turkiet och i Spanien. Amnesty har också rapporterat om alltmer raffinerade tortyrmetoder och t.o.m. om tortyr under medverkan av läkare och annan medicinsk personal. I Turkiet hade dödsstraffet inte brukats på många år när militärerna tog över makten i september i år. Sedan dess har tre personer hängts, och om jag är rätt informerad, finns det i dag i turkiska fängelser ett femtiotal dödsdömda, som väntar på att få veta om deras straff skall gå i verkställighet. I Irland dömdes för bara någon vecka sedan tre personer till döden. Verkställs dessa domar, blir det de första avrättningarna i landet sedan 1954. Så sent som i april i år rekommenderade Europarådets parlamentariska församling med stor majoritet att dödsstraffet helt skulle avskaffas i fredstid. Den faktiska utvecklingen tycks, sorgligt nog, gå i motsatt riktning mot den som församlingen önskar. Europarådet brukar inte tveka att sjunga ut när det gäller kränkningar av mänskliga rättigheter på andra sidan järnridån eller på fftämmande kontinenter. Rådet saknar emellertid inte uppgifter på hemmaplan. Det finns gott om frågor där, för att än en gång citera utrikesministern, ”varje europé borde kämpa”. På min fråga vad utrikesministern anser att Sverige kan och bör göra inom ramen för Europarådets arbete för att åstadkomma en bättre respekt för grundläggande mänskliga frioch rättigheter svarar utrikesministern främst med att hänvisa till det arbete som pågår för att utarbeta ett sjätte protokoll till den europeiska rättighetskonventionen. Det sjätte protokollet lär ju handla om att stadfästa ytterligare ett antal rättigheter, bl.a. skydd för utlänning mot utvisning, rätt till överklagande, rätt till ersättning vid felaktiga domslut och makars lika rättigheter inom äktenskapet. Jag vill inte för ett ögonblick förringa betydelsen av detta konventionsarbete. Men det är knappast genom det arbetet som man kan stoppa tortyren eller förebygga en allmän brutalisering inom kriminalpolitik och kriminalvård. Om man vill sätta stopp för tortyren där den förekommer, är det inte fråga om att fylla igen hål och luckor i det nät av konventioner som finns. Tortyr är förbjudet redan enligt gällande regler. I stället är det fråga om att se till att existerande regler tillämpas. Som utrikesministern påpekade i sin intervju vid tillträdet av ordförandeposten i ministerkommittén beror bräckligheten i skyddet för de mänskliga rättigheterna inte heller på att det skulle vara någon brist på ”exekutiva organ” inom rådet. Vad som fattas är, för att använda utrikesministerns egna ord, ”mod och engagemang”. Med min fråga på den här punkten avsåg jag att utröna hur detta ”mod” och detta ”engagemang” enligt utrikesministerns mening bör komma till uttryck i politisk handling och vad Sverige avser att göra för att mobilisera det kurage som hittills har lyst med sin frånvaro. Den frågan kvarstår fortfarande, men jag hoppas att jag skall ha fått ett svar innan denna debatt är slut. Herr talman! I den ena av mina interpellationer tog jag upp fallet Turkiet, och utrikesministern har i sitt svar utförligt uppehållit sig vid utvecklingen i detta land. När det gäller Turkiet är det givet att Europarådet har ett särskilt ansvar. Det är det faktum att Europarådet utgör en sammanslutning av västerländska demokratier som ger organisationen dess särprägel och dess existensberättigande. Ingen uppgift är viktigare för rådet än försvaret av demokratin. En svag reaktion från Europarådets sida på det militära maktövertagandet i Turkiet skulle vara ett olustigt prejudikat. Det skulle knappast kunna undgå att få en demoraliserande effekt i andra länder, där demokratin ännu måste anses skör. Jag tänker särskilt på länder som Spanien och Portugal. Nu fick vi en kraftfull reaktion mot kuppen i Ankara från Europarådets parlamentariska församling under dess septembersession, men tyvärr en betydligt mindre kraftfull reaktion från ministerkommittén. För att undvika varje missförstånd vill jag påpeka att jag i detta sammanhang inte har den minsta förebråelse att rikta mot ministerkommitténs nye ordförande. Jag vet att Ola Ullsten — och det sägs f. ö. också i interpellationssvaret — arbetat för att ministerkommittén skall inta en lika klar hållning som den parlamentariska församlingen. Utrikesministern kan vara förvissad om att han har ett brett stöd i den svenska riksdagen, om han som ordförande i ministerkommittén arbetar för att Europarådet i fortsättningen stramar upp sig. Det är enligt min mening nödvändigt att man, som den parlamentariska församlingen har begärt, snarast gör klart för den turkiska regeringen att endast demokratier har hemortsrätt i Europarådet och att ministerkommittén kommer att bli tvungen att tillämpa stadgans regler om suspension eller uteslutning, om Turkiet inte med det snaraste vidtar åtgärder som syftar till ett återinförande av ett demokratiskt styrelseskick. När det gäller Turkiet och respekten för mänskliga rättigheter påpekar utrikesministern i sitt svar att redan den tidigare civila turkiska regeringen begärt dispens från den europeiska rättighetskonventionen i enlighet med dess artikel 15. Denna begäran har sedan upprepats av militärerna. Det är i och för sig riktigt. Men det bör tilläggas att det finns regler i konventionen som en stat inte under några förhållanden kan få dispens från. Dit hör förbudet mot tortyr. En allvarlig anklagelse mot Turkiet var redan före det militära maktövertagandet just att man använde tortyr i stor skala mot politiska fångar. I en vändning, som måste betecknas som ett skolexempel på ett ”understatement”, säger utrikesministern att tillgängliga informationer ”knappast tyder på några påtagliga förbättringar” under den senaste tiden med militärerna vid makten. Det är nog så. Det är utmärkt att utrikesministern, som det sägs i interpellationssvaret, är inställd på att ministerkommittén bör utnyttja de tillfällen till insyn och de möjligheter som kan finnas för att påverka den turkiska regeringen så att den i framtiden bättre respekterar mänskliga rättigheter. Det är utmärkt. Jag skulle emellertid vara ännu mer till freds om utrikesministern ville komplettera sitt svar på den här punkten med en upplysning om vilka ”möjligheter” att påverka det är som han åsyftar. Rättighetskonventionens maskineri ger i och för sig mycket handfasta möjligheter att påverka regeringen i ett land som sätter sig över konventionens bestämmelser. Under den grekiska militärregimens tid använde bl.a. den svenska regeringen dessa möjligheter till att anställa en process mot Grekland med ganska stora politiska konsekvenser. Är det detta som döljer sig bakom de något kryptiska formuleringarna i interpellationssvaret? Handlar det om att påminna turkarna om existensen av det grekiska prejudikatet, även om tiden ännu inte är mogen att direkt hota regimen i Ankara med att vi kan komma att gå lika hårt fram mot den som vi gjorde mot överstarna i Aten? I så fall bör detta sägas ut ordentligt, så att det blir begripligt för adressaten. Herr talman! Försvaret av mänskliga rättigheter är en viktig del av — skulle jag vilja säga — traditionell svensk utrikespolitik. Också enighet mellan partierna är tradition på detta område, och det har gett Sveriges agerande ökad slagkraft. Jag sätter för min del det största värde på dessa traditioner. Det är inte heller för att söka sak med utrikesministern som jag har väckt mina interpellationer. Snarare har jag velat bidra till en aktivare debatt om de mänskliga rättigheterna och samtidigt till att man undersöker möjligheterna att samordna det svenska uppträdandet i Europarådet, parlamentarikernas agerande i församlingen och regeringens agerande i ministerkommittén. Jag är tacksam för det svar — jag höll på att säga gensvar — som jag har fått på mina interpellationer. Att utrikesministern och den svenska regeringen engagerar sig med kraft för de mänskliga rättigheterna är i dag viktigare än på länge. De mänskliga rättigheterna sitter trångt litet varstans i världen. I egenskap av delegat i Europarådets parlamentariska församling har jag litet egocentriskt uppehållit mig uteslutande vid vår egen världsdel. Jag är givetvis medveten om att det finns andra delar av världen, där människorna är utsatta för förtryck och övergrepp på ett helt annat och brutalare sätt än som över huvud taget förekommer i det relativt fredliga och anständiga Västeuropa. Exempel finns i alla väderstreck. 1980 har varit ett dystert år för de mänskliga rättigheterna över allt i världen. För folken i både öst och väst har den sovjetiska invasionen i Afghanistan, den nya rustningsvågen och det kallare klimatet mellan supermakterna gjort livet bistrare och mer fyllt av dunkla hot. För de fattiga och förtryckta i Latinamerikas diktaturer liksom för den svarta befolkningen i Sydafrika och Namibia måste det ha varit en svart dag när Ronald Reagan i förra månaden valdes till amerikansk president. President Carters politik för mänskliga rättigheter må ha haft sina svagheter. Den må ha varit inkonsekvent och osammanhängande. Den må ha präglats av ryckighet och konjunkturbetonad ombytlighet. Men de flesta bedömare är dock ense om att den i åtskilliga fall har inneburit att människor skonats från tortyr, att fängslade frisläppts och att dödsdömda räddats till livet. För en boliviansk gruvarbetarfamilj eller för en svart familj i slumkvarteren i Soweto i Johannisburgs utkanter innebar denna politik åtminstone en liten strimma av hopp om en ljusare framtid. Vi vet ännu inte vad som kommer att ändras i amerikansk utrikespolitik när Ronald Reagan flyttar in i Vita huset. Förändringarna kanske inte blir så stora som många fruktat. Men vi vet att blotta valet av Reagan till president har ingett förtryckare och mörkmän på olika håll i världen en känsla av trygghet och ökat spelrum. Det är illa nog. Det är illa nog. Men det är framför allt skäl nog för små stater som Sverige att, så gott det går, försöka fylla tomrummet efter en amerikansk rättighetspolitik som haft sina brister men som dock inspirerats av äkta omsorg om människor och respekt för människolivet. För oss bör förändringarna på den världspolitiska scenen kännas som en sporre att öka våra ansträngningar i kampen för mänskliga rättigheter.

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min interpellation om förhållandena för de kristna i Turkiet. Jag noterar att han konstaterar att de kristna i Turkiet är ”en utsatt minoritet med svårigheter att . hävda sina grundläggande rättigheter” och att förhållandena för de kristna ”borde vara svåra att acceptera i en rättsstat”. Det är försiktigt uttryckt, men är väl — översatt från utrikesdepartementssvenska — att betrakta som ett tämligen klart fördömande av den behandling de kristna får i Turkiet. Att förhållandena är mycket allvarliga bevisas ju av att antalet kristna i vissa delar av Turkiet minskat med ca 70 90 på 15 år, att kyrkor, kloster och kristna skolor ligger förödda, att byar med en dominerande kristen befolkning nu är helt övergivna. Många — för att inte säga de flesta — av de kristna turkiska flyktingar som kommit till Sverige har också kunnat vittna om hur den egna familjen drabbats av mord, misshandel, rån eller kvinnorov. Ola Ullsten säger att det är svårt att säga om militärkuppen haft någon inverkan på de kristnas situation. Och det är sant att uppgifterna är få — men de som kommit inger oro. Det har skett arresteringar av medlemmar i politiska assyriska ungdomsorganisationen i Istanbul. Flera framstående armenier har blivit arresterade. För en kort tid hölls t.o.m. den armeniske patriarken arresterad. Det har blivit svårare för kristna som vill lämna Turkiet att få pass. Allvarligast är kanske att de nya identitetskort som nu utfärdas av de turkiska myndigheterna inte uppger vilken kristen minoritet innehavaren tillhör. Det anges endast att han eller hon är kristen. Det sistnämnda är väsentligt, eftersom armenierna och de grekiskortodoxa kristna är s.k. erkända minoriteter och bl.a. har rätt att sända sina barn till egna skolor. I och med att minoritetstillhörigheten inte längre finns angiven är det svårare för främst armenierna att bevisa sin rätt till skolor. Trakasserierna tycks också ha ökat. När Ola Ullsten säger att ”övergreppen inte har sin grund i några diskriminerande åtgärder som kan sägas vara påbjudna av centralregeringen” gör det mig förvånad. Vi vet ju att de kristna måste ha religionstillhörigheten inskriven i sina pass. Vi vet ju att de icke-erkända kristna minoriteterna — bl.a. nestorianerna och syrianerna — inte får undervisa sina barn i det egna språket, den egna kulturen och den egna religionen. Vi vet att medlemmar av de icke-erkända kristna minoriteterna inte kan få offentlig tjänst. Vi vet att kristna kultföremål blivit exproprierade av turkiska myndigheter. ” Detta rör sig om en av centralregeringen påbjuden diskriminering. Den undersökning som både utrikesministern och jag refererar till, Churches Committee on Migrant Workers in Europe, beskriver också den symbios som finns mellan centralregeringen och de lokala makthavare — de s.k. agorna — som utövar skräckväldet mot de kristna i östra Turkiet. Att det inte finns t.ex. några kristna polismän eller kristna domare i östra Turkiet spelar naturligtvis också en mycket stor roll för det förhållande som beskrivs i den nämnda rapporten, nämligen att övergrepp mot kristna nästan aldrig beivras av myndigheterna. Jag måste därför direkt fråga Ola Ullsten: Menar Ola Ullsten att den turkiska centralregeringen inte påbjuder åtgärder som diskriminerar kristna och leder till terror mot kristna? Att vi har anledning att här i Sveriges riksdag diskutera den kristna minoritetens ställning i Turkiet beror inte bara på våra förpliktelser som demokrater, utan också på att vi i Sverige tagit emot ungefär 10 000 kristna flyktingar, som flytt undan minoritetsförtrycket i Turkiet. Skälet till att vi Nr 43 tagit emot dem är i de flesta fall att vi ansett dem vara så svårt utsatta att de skall beviljas en fristad i Sverige. Just detta faktum ger oss också en speciell förpliktelse att säga ifrån mot förföljelserna av kristna i Turkiet. Jag förmodar att Ola Ullsten och jag är helt överens om det. Mot den bakgrunden är min direkta fråga till utrikesministern: På vad sätt, i vilka fora och i vilka former avser Sverige att föra fram sin uppfattning om

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga om Sveriges förbindelser med Turkiet efter militärkuppen. Jag vill först kortfattat ta upp litet från den allmänna texten, där det i svaret finns två passusar vari utrikesministern säger att det är svårt att ännu ha någon helt klar uppfattning om den nya turkiska regimens egentliga karaktär och att det ännu är för tidigt att göra några säkra bedömningar av utvecklingen i Turkiet. Jag tycker att detta är ganska anmärkningsvärt, eftersom all information som vi fått och som fortfarande strömmar in mycket klart visar den nya turkiska regimens karaktär. Jag har en del uppgifter som jag fått från turkiska källor och som jag tänker föredra i korthet. Det första man gjorde var att förbjuda den progressiva fackföreningsrörelsen DISK, medan dens.k. gula amerikanskstyrda Tärk-is fick fortsätta att existera. Det andra man gjorde var att fängsla över 1 000 fackliga ledare, och av dem, Ola Ullsten, har inte några — vilket är fallet med de parlamentariker som nämnts — frisläppts, utan de finns fortfarande kvar i fängelset. Det finns uppgifter om att ungefär 27 000 personer har fängslats under den tremånadersperiod som gått efter kuppen. Det finns alltså enligt varierande uppgifter omkring 80 000-90 000 fångar, varav åtminstone hälften är s.k. politiska fångar. Ola Ullsten nämner själv dödsdomarna, som vi naturligtvis måste notera och som Carl Lidbom också tagit upp. Carl Lidbom nämnde vidare några siffror på antalet personer som väntar på avrättning. Jag har några kompletterande uppgifter som jag vill framföra. Under den här tremånadersperioden har 120 civila mördats på gatorna, 41 har sårats, och 10 har avlidit på grund av tortyr i juntans fängelse. 3 är avrättade, 4 är dömda till avrättning, och 59 väntar på att dömas till avrättning. Det är alltså ganska klart hur den här regimen riktar in sig. Jag tycker att det inte finns någon anledning att skräda orden utan att säga att detta är en typisk militärdiktatur, som slår mot alla progressiva rörelser och som försöker etablera en diktatur av gammalt känt märke. Det har tidigare i debatten gjorts jämförelser med Grekland 1967. Jag tycker att det är en ganska bra jämförelse. Jag vill fråga utrikesministern om 14 han principiellt tycker att det är någon skillnad mellan juntakuppen 1967 och Jag har ställt en fråga beträffande de pengar som Sverige ställt upp med för Turkiet — det är i och för sig kanske inte så stora belopp, men jämfört med vad vi annars brukar diskutera i biståndssammanhang är det ändå betydande summor. Vi har redan tidigare i samband med biståndsdebatten kritiserat att Sverige har tagit katastrofpengar inom den svenska biståndsramen till en av dessa exportkrediter, nämligen 25 milj.kr. ur det svenska katastrofbiståndet, som föreslogs i budgetpropositionen. Det är en ganska anmärkningsvärd åtgärd. Det finns anledning att efter kuppen rikta ytterligare stark kritik mot ett sådant förfarande. Nu säger utrikesministern att avtal som framförhandlats ännu inte har undertecknats men att så kommer att ske inom kort. Om jag uppfattat svaret rätt anser regeringen att det är bra, eftersom det kan underlätta en återgång till demokratiska förhållanden i Turkiet om vi ställer upp med krediter. Jag tycker att det är en ganska konstig inställning, eftersom det här ändå finns möjligheter till viss påtryckning från den svenska regeringens sida. Jämför vi med Grekland 1967, med vilket land vi också hade en mycket obetydlig handel även om den kanske var större än den vi har med Turkiet i dag, gjordes där väldigt starka påtryckningar. Här har alltså regeringen en öppen möjlighet att framföra synpunkter i samband med att sådana här kreditgarantier skall beviljas. Jag vill fråga utrikesministern om det inte finns anledning för regeringen att utnyttja detta tillfälle för att framföra påtryckningar mot den turkiska regimen. Jag tror att det skulle vara ett bra tillfälle och att det vore dumt att inte utnyttja det. Sedan noterar jag med tillfredsställelse att kärnkraftsaffären med Turkiet inte kommer att bli av. Det var ett glädjande besked att ytterligare en tokig affär med svenska kärnkraftsreaktorer har lagts på hyllan. Det är bara att hoppas att så skall ske även med dem som eventuellt finns kvar.

Herr talman! Får jag börja med det anförande som Olle Wästberg i Stockholm höll! Jag tror inte att det råder några delade meningar mellan honom och mig när det gäller situationen i Turkiet för de kristna. Det är en situation som vi som demokrater — liberaler — och därmed som hyllare av religionsfriheten inte kan acceptera. Det är ju dess bättre också så att denna grundinställning delas av i varje fall de demokratiska partierna i Sverige.

Sedan detta sagts återstår debatten om hur man skall karakterisera situationen för de kristna i Turkiet. Är det konsekvenserna av påbud från centralregeringen som gör att de utsätts för trakasserier och våld? Eller är det istället det sociala, ekonomiska och politiska klimatet, förhållandena mellan de etniska och religiösa grupperna, som — utan att centralregeringen önskar det — leder till familjevendettor, mord och trakasserier av skilda slag? Vi har i Sverige gjort den bedömningen att situationen för assyrierna och andra kristna i Turkiet är svår, men att den inte kan motivera att vi betraktar de kristna i Turkiet som politiskt förföljda i Gen&vekonventionens mening. Det kan förefalla vara ett formalistiskt betraktelsesätt, och det är klart att det är formalistiskt i så måtto att vad det handlar om är en tolkning av våra förpliktelser gentemot Gendvekonventionen. I vår allmänna flyktingpolitik har vi strävat efter en generös tolkning av konventionen. Vi har även i praktisk handling visat att vi är beredda att leva upp till det rykte som Sverige har och, tycker jag, också förtjänar — att vara ganska generöst när det gäller att ta emot flyktingar. Olle Wästberg frågar mera konkret: På vilket sätt kan vi påtala den situation som råder för de kristna i Turkiet? Olle Wästbergs egen interpellation till mig är ett sätt, mitt svar till honom är ett annat. Därmed har vi fått tillfälle till en debatt i Sveriges riksdag. Därmed har vi fått tillfälle att ge uttryck åt vad vi tycker om ett lands sätt att ta vara på sina medborgares intressen —i det här fallet Turkiets sätt att behandla de kristna minoriteterna. Vi är mycket kritiska till detta. Konkret kan vi göra det vi redan har gjort och fortsätter att göra. Politiskt skall vi nöja oss med uttalanden från talarstolar här hemma i Sverige och givetvis även i internationella sammanhang. Det vill vi också fortsätta att göra. Så till Oswald Söderqvist. Han tycker att det är anmärkningsvärt att jag inte kan ha någon uppfattning om regimen i Ankara eftersom den har suttit så kort tid. Får jag till det säga att jag hade en ganska bestämd uppfattning i mitt interpellationssvar. Jag sade där att vi inte kan acceptera att en fritt vald regering ersätts av en militärdiktatur. Det är ett ganska kategoriskt och entydigt besked från en regering till en annan. Jag har sagt i interpellationssvaret och i andra sammanhang att vi inte accepterar att man återinför dödsstraffet i Turkiet. Vi accepterar inte att man fängslar politiker, inte heller att man spärrar in fackliga ledare. Så långt är beskedet alldeles klart. När jag säger att vi inte kan bedöma regimen i övrigt, så hänsyftar det på de uttalanden som har gjorts av militärerna i Ankara — att man vill återinföra demokrati i Turkiet. Jag hoppas att vi kan ta de utfästelserna på allvar, men det är med hänsyn till den korta tid som regimen suttit vid makten för tidigt att avge något bestämt omdöme i den frågan. Oswald Söderqvist frågar vad det är för skillnad mellan situationen i Ankara och deni Ateni slutet av 1960-talet, när militären tog över där. En av skillnaderna är den att några sådana utfästelser om återgång till demokrati aldrig gjordes av den grekiska militärjuntan. Omvärldens reaktion kom också att präglas av detta. Men diktatur är diktatur, i vilka former och i vilka länder den än uppträder, och jag tror att det politiskt är mycket viktigt om Oswald Söderqvist och jag kan enas i det omdömet. Till sist, herr talman, några ord med anledning av Carl Lidboms inlägg. Jag uppskattar i hög grad att Carl Lidbom ställer sig bakom de uttalanden som jag gjort i Europarådet och den politik när det gäller försvaret av de mänskliga rättigheterna som den svenska regeringen står för. Jag delar vidare hans uppfattning att vi kan föra den politiken med styrka just därför att vi har en bred enighet i Sveriges riksdag. Utan den tror jag att Sveriges röst skulle märkas ganska litet i de internationella sammanhangen. Nu märks den ganska mycket. Carl Lidbom frågar mig mera direkt vad Europarådets ministerkommitté själv egentligen kan göra. På det vill jag svara att Europarådet förmodligen inte kan göra någonting alls, om det inte vill det, och det gäller i hög grad också ministerkommittén. Men om viljan finns, kan man göra väldigt mycket. Jag vill med det säga att jag är ganska besviken på det ljumma engagemang som har funnits hos övriga europeiska länder i fallet Turkiet. Vi har inte heller krävt — och jag tror att Carl Lidbom delar vår uppfattning i det avseendet — att Turkiet nu skall uteslutas ur Europarådet. Men jag tycker, och jag förstår att Carl Lidbom har samma mening, att det är angeläget att Europarådets ministerkommitté talar klarspråk och säger ifrån att Europarådet är en organisation för demokratiskt valda parlament och att länder vars parlament inte utses på detta sätt självfallet inte i längden har något i Europarådet att göra. Jag hoppas att, om utvecklingen fortsätter utan att någon förbättring sker i Turkiet, vi skall kunna få ett sådant ställningstagande från hela Europarådet och inte bara från Sverige. Carl Lidbom vidgade i sitt inlägg perspektivet på arbetet för de mänskliga rättigheterna. Han pekade på utvecklingen under 1980 och på den osäkerhet som har uppstått i och med att man utsett ny president i Förenta staterna. Jag delar Carl Lidboms grundsyn och ser med oro på läget i en rad länder, inte minst i Latinamerika, även om denna debatt väsentligen handlar om Europa. Blint våld mot politiska motståndare, spårlösa försvinnanden, tortyr och ett massivt undertryckande av grundläggande rättigheter blir allt vanligare i Latinamerika, och situationen i Turkiet, som vi just nu diskuterar, skiljer sig ju dess värre i dessa avseenden inte särskilt mycket från situationen på den latinamerikanska kontinenten. Jag tycker också att det är viktigt att slå fast att kampen för mänskliga rättigheter är en internationell angelägenhet. Inom såväl FN som Europarådet och vid den pågående Madridkonferensen har vi accepterat att skyddet av de mänskliga rättigheterna är en gemensam angelägenhet. Det är inte och får aldrig accepteras vara en inblandning i andra staters inre angelägenheter att kritisera stater för brott mot mänskliga rättigheter. För oss framstår det i själva verket — och jag tror att när jag säger ”oss” jag kan tala inte bara å mina egna och regeringens vägnar utan å alla de demokratiska svenska partiernas vägnar — som både en rätt och en plikt att reagera när mänskliga rättigheter kränks, oavsett var de kränks.

Herr talman! Den här debatten hotar ju att bli rörande fridfull, idyllisk och tråkig, men jag tror att det i alla fall kan vara av vikt att vi ägnar en förmiddag åt de mänskliga rättigheterna och de problem som tagits upp här från olika håll. När det gäller vad Europarådet och ministerkommittén kan göra säger Ola Ullsten att de inte kan göra någonting alls, om inte viljan finns och om man inte är ense. Om viljan finns och enighet går att skapa kan man göra åtskilligt. Ja, det är klart. Det är ju sant, och det är något av en plattityd också. Vad det gäller är naturligtvis i hög grad att försöka få fram den här viljan i ministerkommittén, att göra det genom olika uppslag och idéer som kan drivas — f. ö. både i den parlamentariska församlingen och i ministerkommittén, om man vill att Europarådet skall aktiveras. En annan av de kompletterande frågor som jag ställde till utrikesministern var denna: Vad kan man mer konkret göra åt tortyren? Jag påpekade att utrikesministern svarade genom att hänvisa till sjätte protokollet, som skall stadfästa nya rättigheter, lika rättigheter för makar i äktenskapet och rätt till ersättning eller skadestånd för enskilda vid felaktiga domslut. Det svaret tycker jag ligger litet vid sidan av min fråga. Finns det inget mer konkret som vi kan driva för att se till att tortyren försvinner i den utsträckning den förekommer både i Turkiet och i Spanien? Det handlar i och för sig inte om att skapa nya konventionsbestämmelser mot tortyr — sådana finns. Men det kan handla om att aktivera möjligheterna att följa utvecklingen, att öva påtryckning och kanske att förstärka dessa påtryckningsmöjligheter. På FN-planet diskuterar man att införa något slags inspektionsrätt för en internationell kommitté av fängelser, arrestlokaler och liknande för att via både regelbundna och överraskande inspektioner få tryck på stater som kan misstänkas behandla fångar illa att inte göra det i fortsättningen. Det borde vara ett uppslag att pröva något sådant även i en europeisk krets, där utsikterna till framgång borde vara större och där de motsträviga i ministerkommittén— jag vet inte om Ola Ullsten har mött dem — borde ha svårare för att vara motsträviga, än om man bara naket tar upp en fråga om hur man skall bestraffa Turkiet. I mitt inlägg efterlyste jag också allmänt när det gäller Europarådet något litet av en samordning mellan regeringen och församlingens agerande. Jag tillåter mig fatta utrikesministerns svar så att utrikesministern i varje fall inte hade någon invändning på den punkten. Jag skall exemplifiera litet grand vad jag menar. Om vi är bekymrade för att Amnesty International rapporterar om tortyr inte bara i Turkiet utan också i Spanien och kanske på ännu fler håll, kan frågan drivas av oss så som vi har gjort — hela den svenska delegationen har skrivit på en motion om att man skall undersöka de förhållanden som påtalats av Amnesty International för att få klarhet i om det har förekommit tortyr eller inte. Detta kan prövas av juridiska utskottet och församlingen. Det kan bli debatter, och det hela kan utmynna i rekommendationer till ministerkommittén. Men ingenting i världen hindrar ju Ola Ullsten att som ordförande i ministerkommittén samtidigt ta upp frågan vad man kan göra åt den eventuella tortyren, att driva krav på bättre möjligheter att undersöka hur det verkligen förhåller sig. Får jag ta ett annat exempel på samordning som är möjlig och kunde vara värdefull. I politiska utskottet i församlingen har vi, inte minst på svenskt initiativ, drivit kravet på regelbundna debatter om utvecklingen i Turkiet. Vi hade en diskussion i september. Under sessionen i januari skall vi ha en ny debatt. För varje sådan här session skall det utarbetas en ny rapport om Turkiet. Före rapportens framläggande skall politiska kommitténs ordförande och rapportör bege sig till Turkiet, knacka på dörren hos de makthavande i Ankara och förhöra sig om olika ting. Det är naturligtvis i sig också ett sätt att öva påtryckning på Turkiet att föra en anständigare politik, att respektera de mänskliga rättigheterna, att påbörja ett återvändande till demokratin. Jag hoppas mycket att Ola Ullsten som ordförande i ministerkommittén vill medverka i en sådan samordning, så att han i kommittén och som svensk utrikesminister tar stöd i denna aktion i Europarådet och samtidigt stöder oss i våra blygsamma ansträngningar i församlingen. Om vi lämnar själva ministerkommittén och ser till de regeringar som den består av, kan vi ytterligare konstatera att varje regering för sig har vissa möjligheter att agera enligt konventionen om de mänskliga rättigheterna. Jag påpekade förut att det när det gällde Grekland visserligen gick rätt lång tidinnan någon agerade, men så småningom anställde Sverige en process mot Grekland. I förlängningen, om den turkiska diktaturen urartar så som de värsta farhågorna kan tyda på, borde det vara rimligt att tillgripa den typen av åtgärder också mot Turkiet. Däremot håller jag med utrikesministern när han inte nu vill klippa till och säga att det är dags att utesluta Turkiet. Vi får vällitet grand successivt trappa upp påtryckningarna på Turkiet för att förmå regimen att återvända till demokratin, innan vi tar till de grövsta medlen. Jag kan också ge utrikesministern medhåll på en punkt som jag inte kommenterade förut, nämligen när det gäller OECD-pengarna till Turkiet. Det är all right med vad som har förhandlats fram redan före kuppen; ni må väl underteckna avtalet som är framförhandlat och betala ut pengarna. Men ni bör inte i fortsättningen avstå från de påtryckningsmöjligheter som ligger i eventuella nya OECD-aktioner där Sverige skall bidra till att hjälpa Turkiet med bistånd eller krediter, utan bevara handlingskraften även på det fältet, bevara alla instrument som finns att öva påtryckningar.

Herr talman! Jag har inte i det här sammanhanget velat ta upp frågan om de svenska brotten mot Genå&vekonventionen när det gäller vår behandling av assyriska och syrianska politiska flyktingar i Sverige. Det är en annan debatt, och den har vi tidigare fört här i kammaren. Däremot är det faktum att vi i Sverige tagit emot kanske 10 000 kristna flyktingar från Turkiet en uppfordran för oss att agera mot de förhållanden som tvingat människor att fly. Utrikesministern menar uppenbarligen att det enbart är lokala motsättningar, sociala förhållanden och familjevendettor som är orsak till förföljelserna mot de kristna minoriteterna i framför allt östra Turkiet.

Den turkiska centralregeringen är, menar jag, därför djupt ansvarig och vidtar åtgärder som är diskriminerande mot de kristna minoriteterna. Uppfattningen i den här frågan är naturligtvis viktig.

Herr talman! Jag tycker självklart att det är bra när utrikesministern uttalar vad jag uppfattade som ett kraftfullt fördömande av juntan i Turkiet. Det finns också skrivningar som talar för det i interpellationssvaret. Men då blir det ju en motsättning här, för i svaret finns också den formulering som jag hängde upp mig på i början, nämligen att det är ”svårt att ännu ha någon helt klar uppfattning om dess egentliga karaktär”, dvs. juntans egentliga karaktär. Det kan inte vara svårt. Dess egentliga karaktär är att den är en militärjunta som mycket tydligt har ingripit mot alla progressiva krafter i Turkiet. Visserligen har man sagt att man skulle bekämpa terrorism också på högerkanten, dvs. den fascistiska terrorn, men den har — enligt uppgifter som jag har fått och som säkert också UD har — sluppit betydligt lindrigare undan. Det finns som sagt en motsättning i interpellationssvaret, och det var detta jag ville påpeka. Så till min andra fråga, som gällde Sveriges handel och sådana saker. Utrikesministern svarade inte när det gällde det avtal som nu skall undertecknas. Carl Lidbom har sagt att han tycker att det är all right att ett avtal som arbetats fram tidigare må kunna bekräftas men att man bör kunna utnyttja fortsättningen för att utöva påtryckningar. Carl Lidbom anser också at§ Sverige utöver de möjligheter som finns i Europarådet och på andra ställen bör kunna agera som enskilt land. Min fråga till utrikesministern kvarstår: Hur ser utrikesministern i fortsättningen på sådana här krediter? Kan vi också fortsättningsvis använda det svenska katastrofbiståndet till sådana här krediter? Här finns alldeles tydligt möjligheter för den svenska regeringen att enskilt verka på ett sätt som blir en påminnelse för regimen i Turkiet. Bör då inte detta utnyttjas? Det är min följdfråga, som jag inte fick svar på i förra omgången.

Herr talman! Jag har själv valt att svara på tre interpellationer och en fråga, och det gör att tiden inte medger att jag kommenterar replikerna i alla delar. Därför svarade jag inte på Carl Lidboms fråga om vad ministerkommittén egentligen kan göra för den händelse den faktiskt skulle vilja göra någonting. Ministerkommittén är en del av Europarådet, som saknar exekutiva befogenheter. Europarådet har ingen överstatlig karaktär. Det har inte heller någon egentlig ekonomisk makt bakom sig, utan det är, som jag sade tidigare, en sammanslutning av demokratier i Europa som bildats i syfte att stärka demokratin i vår världsdel. Det är alldeles klart att genom att vara just en sådan organisation så har Europarådet åtagit sig att värna om demokratin i Europa och också åtagit sig att visa intolerans mot alla avvikelser från demokratin. Däri ligger Europarådets begränsning men också dess styrka. Rådet måste se till att det förblir en organisation för demokratier och att man inte tvingas konstatera att det till sist, när påfrestningarna kom, inte blev så mycket av de stolta utfästelserna. När det sedan gäller vad man inom denna ram kan göra mer konkret är jag beredd att pröva alla uppslag. Carl Lidbom efterlyste vad jag tänker göra som ordförande i ministerkommittén. En åtgärd har jag redan vidtagit. Jag har sett till att Turkietfrågan kommer att tas upp på varje möte med ministerkommittén. Jag tror att redan detta kanske inte faller alla på läppen. Jag vet inte vad en inspektionsrätt kan ge i ett läge där det land som skall inspekteras inte är berett att samarbeta. Men om det finns en beredvillighet hos den nuvarande turkiska regimen, är det klart att man skall pröva även detta. Carl Lidbom påminde om den svenska processen mot juntan i Grekland, liksom att initiativet dröjde ganska länge efter det att juntan installerat sig. Skulle det inträffa — vilket jag verkligen hoppas inte skall ske — att militärregimen i Turkiet blir långvarig, är det klart att Sverige som enskilt land har möjlighet att agera. Man har då anledning att pröva både processer och annat, inom både Europarådets och andra internationella organisationers ram och med stöd av de internationella konventioner som finns. Samtidigt måste vi dock vara på det klara med att alla sådana åtgärder förblir ganska veka emot en diktatorisk regim. Detta faktum får visserligen inte innebära att vi avstår från att vidta de åtgärder vi kan, men vi får inte ha överdrivna förhoppningar om vad de kan leda till. Det som både Oswald Söderqvist och Carl Lidbom säger om Turkiets utsatta ekonomiska läge är av intresse. Regimen i Ankara måste vara ganska känslig för att det stöd man behöver för att överleva ekonomiskt till sist kan bli beroende av vilken inrikespolitik landet för.

Olle Wästberg säger att det faktum att vi tagit emot 10 000 eller fler assyrier är förpliktande för hur vi agerar gentemot dem. Jag håller med om detta. Dels är det förpliktande här hemma: vi måste ta hand om dessa assyrier och ge dem rimliga levnadsvillkor i Sverige. Vi måste skydda dem i Sverige från de trakasserier som de blev utsatta för hemma i Turkiet. Jag hoppas att detta inte skall bli ett stort problem, men det finns inslag i det som inträffat när det gäller relationerna mellan assyrier och svenskar som inte är särskilt uppbyggliga. Dels har vi naturligtvis också en förpliktelse att verka internationellt, att påtala förhållandena i Turkiet, för assyriernas skull, för de kristnas skull. Vi har också anledning att mana andra nationer i Europa att ta sin del av ansvaret för att de assyrier som vill lämna sitt land får en tillflyktsort. Får jag så, herr talman, bara säga, att när jag påpekar att de trakasserier som de kristna i Turkiet blivit utsatta för inte varit påbjudna av centralregeringen, så skall det tas just precis som det är formulerat. Därmed har jag ju inte sagt att regeringen i Turkiet saknar ansvar för den situation som de kristna befinner sig i. Inget lands regering kan avsvära sig sitt ansvar för sina egna medborgare, för de motsättningar som uppstår mellan olika etniska grupper, religiöst motiverade eller uppkomna på annat sätt. Vi vet också att den turkiska staten, för att bekämpa separatistiska tendenser — en ambition man i och för sig kan ha all respekt för — har vidtagit en del lagstiftningsåtgärder, som naturligtvis upplevs som diskriminerande av de kristna och även av andra. Dit hör t.ex. tvånget att deklarera vilken religion man tillhör, och dit hör också det faktum att man — om jag är rätt underrättad — inte tillåter rent konfessionell undervisning. Jag vill alltså på inget sätt hävda att regeringen i Ankara saknar ansvar för det faktum att de kristna upplever sin situation som så svår att de föredrar att ta det för varje människa mycket svåra steget att lämna sitt land och bosätta sig någon annanstans.

Herr talman! Det är kanske rimligt att jag börjar med att kamma in de poäng som ligger i vår enighet — även i den här repliken fanns det något att kamma hem. Utrikesministern säger att han har för avsikt att vid varje möte med ministerkommittén ta upp frågan om Turkiet och utvecklingen där. Det är utmärkt, för det är en direkt parallell till politiska utskottets beslut att inför varje session skriva en rapport om utvecklingen i Turkiet och att skicka sin ordförande och sin rapportör till Turkiet för att utöva påtryckningar — jag höll på att säga trakassera, men det menar jag inte — på makthavarna i Ankara. Det är ett utmärkt exempel på den typ av samordning som jag efterlyste mellan ministerkommittén och den parlamentariska församlingen, alltså en samordning mellan den svenska regeringens agerande i ministerkommittén och den svenska delegationens agerande i Europarådets parlamentariska Sedan vill jag också säga några ord när det gäller inställningen till Europarådets makt eller maktlöshet. Det är litet farligt att vara för pessimistisk i sammanhanget. Det är alldeles uppenbart att det inte finns något element av överstatlighet i Europarådet. Den största blockering som finns rent formellt och ibland politiskt ligger naturligtvis i det faktum att besluten i ministerkommittén i princip skall vara enhälliga. Annars blir det ingen aktion av. Kan man väl enas, så kan man agera. Men det är ett något smalt sätt att se på det här. Europarådet har dock skapat en del instrument som gör det möjligt att effektivt slå vakt om mänskliga rättigheter på ett sätt som inte har sin motsvarighet i någon annan internationell organisation. Det hänger ihop just med konventionen om de mänskliga rättigheterna och de procedurregler som där har byggts upp. Det är fullt möjligt för en regering att påtala missförhållanden i ett land som en annan regering ansvarar för. Sverige eller vilket annat land som helst skulle alltså kunna påtala att det förekommer tortyr i Turkiet, anställa process mot Turkiet och få prövat om Turkiet uppfyller eller inte uppfyller sina förpliktelser enligt konventionen om mänskliga rättigheter när det gäller förbudet mot tortyr. I det faktum att det finns en möjlighet att anställa en sådan process, att varje enskild regering i ministerkommittén kan anställa en sådan process, ligger naturligtvis också en möjlighet till påtryckningar mot en syndare i kretsen, i det här fallet mot Turkiet. Ola Ullsten har således större aktionsmöjligheter än man skulle kunna tro om man stirrade sig blind på regeln om enhällighet i ministerkommittén. Han kan utsätta Turkiet för ett tryck genom existensen av möjligheten till process mot Turkiet, ett tryck som man där måste vara mycket känslig för. Jag hoppas nu bara att utrikesministern inte vill avhända sig några aktionsmöjligheter. Jag sade att jag har full förståelse för att man inte bryskt tar till storsläggan och att man inte använder alla medel på en gång, men här finns anledning att följa utvecklingen noga och att successivt trappa upp trycket, om det inte snart blir några tecken på en återgång till demokrati och bättre respekt för de mänskliga rättigheterna. Jag tror emellertid att jag vågar sluta med att säga att utrikesministern och jag i sak är ense om dessa ting, och i enigheten ligger styrka.
Herr talman! Jag finner det utomordentligt tillfredsställande att utrikesministern inte utesluter möjligheten att använda direkta påtryckningar från svensk sida när det gäller sådana bilaterala krediter som vi har talat om här en stund. Det är ju en möjlighet som mycket väl kan kombineras med påtryckningar i internationella fora. Det är bara att hoppas att vi inte skall behöva ta till sådana åtgärder, men om de här möjligheterna finns och om regeringen är villig att begagna sig av dem, så borde de kunna vara ett utmärkt medel för att verkligen göra klart för militärregimen i Turkiet att den måste lösa situationen på ett sätt som kan accepteras av övriga stater i Europa. Jag tycker alltså att svaret från utrikesministern var mycket glädjande.

Herr talman! Ingvar Carlsson har ställt fyra frågor till mig. Den första frågan är om regeringen ändrat principer och praxis som tidigare gällt i planoch byggnadsärenden. När det gäller ärenden om stadsoch byggnadsplaner innebär regeringens beslut att kommunernas inställning till kvalitetsfrågor i planeringen tillerkänts ökad tyngd. De lämplighetsavvägningar som skett på kommunal nivå bör därför endast ändras i de fall där ett planförslag har uppenbara brister. I första hand tänker jag på påtagliga olägenheter från säkerhetsoch sundhetssynpunkt, exempelvis där förslaget skulle medföra en inte godtagbar miljö till följd av trafikbuller eller luftföroreningar. Självfallet har regeringen också som uppgift att i planärenden se till att inte enskilda intressen kommer i kläm på ett otillbörligt sätt. En av de frågor som regeringen har ägnat särskild uppmärksamhet åt är de långvariga byggnadsförbuden. För att ytterligare förlängning av sådana förbud skall godtas kräver regeringen numera att kommunerna redovisar en tidplan för avveckling av förbuden. När det gäller de enskilda byggärendena har förskjutningar i praxis skett i riktning mot en mindre restriktiv syn på byggandet på landsbygden. Detta har bl.a. tagit sig uttryck i att regeringen funnit att behovet av en bostad för den som skall ta över ett jordbruk numera som regel utgör särskilt skäl att medge undantag från det s.k. tätbebyggelseförbudet. Även andra som för sin försörjning har haft anledning att bosätta sig i anslutning till sin rörelse har i ökad utsträckning medgetts dispens från detta förbud. I allmänhet har också behovet att ersätta ett gammalt hus med ett nytt utgjort dispensskäl, om inte plansituationen klart visat att en ersättningsbyggnad skulle vara olämplig. Dispenser har också medgivits för tillbyggnader som inte syftat till att ändra byggnadens användningssätt. Ingvar Carlsson har vidare frågat mig om de riktlinjer för den fysiska riksplaneringen som beslutats av riksdagen fortfarande gäller. Jag antar att denna fråga är föranledd av att regeringen i några enskilda ärenden fastställt detaljplaner inom områden som omfattas av riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen. Det har redan från början varit klart att riktlinjerna som sådana inte har någon självständig rättslig betydelse. Byggnadslagstiftningens regler om avvägning mellan de olika intressen som kan stå mot varandra i enskilda fall gäller också när intressen som har kommit till uttryck i den fysiska riksplaneringen är med i bilden. Det är alltså regeringens skyldighet att göra sådana avvägningar även inom områden som omfattas av de riktlinjer som Jag har svårt att finna det anmärkningsvärda i att regeringen i några få av alla de ärenden som berörs av den fysiska riksplaneringens riktlinjer har bedömt att andra angelägna samhällsintressen har haft större tyngd. Den tredje frågan gäller om antalet avslag på ansökningar om förköp har ökat under senare tid. Svaret på frågan är ja. Att det förhåller sig så beror framför allt på att kommunerna börjat använda sig av förköp i en annan typ av situationer än tidigare. I och med att kommunernas insatser numera i stor utsträckning inriktats på de redan byggda tätorterna har regeringen fått ta ställning till ansökningar som gällt mark som redan är planlagd. I de fall där kommunen inte haft för avsikt att ändra den gällande planen har ansökningarna avslagits, eftersom någon förändring av markanvändningen inte varit aktuell. Förvärv av sådan mark faller utanför ramen för förköpsrätten. Slutligen har Ingvar Carlsson frågat mig, om principerna för remiss av ärenden i byggnadsoch planfrågor har omprövats av regeringen. Att remitteringen av ärenden — särskilt till statens planverk — minskat hänger ihop med den syn på frågor om plankvaliteten som jag nyss redovisat. I besvärsärenden förekommer det ofta att man ifrågasätter den kommunala bedömningen i detta avseende. I det stora flertalet sådana fall föreligger tillräckligt underlag genom den utredning som förebragts på kommunal nivå och på länsnivå för att ärendet skall kunna avgöras utan remiss till exempelvis planverket. Vad gäller frågan om remiss av planoch byggnadsärenden över huvud taget vill jag peka på förarbetena till 10 § förvaltningslagen som reglerar remissförfarandet. Departementschefen framhöll där att det är av största vikt att handläggningen inte fördröjs genom onödiga remisser och att det därför genom förvaltningslagen borde inskärpas att myndigheterna noga skall pröva behovet av remiss innan de inhämtar yttranden från andra allmänna organ eller från enskilda. Jag delar helt denna syn på remissförfarandet. Det nuvarande samhällsekonomiska läget stryker f. ö. ytterligare under det angelägna i att man noggrant prövar om remiss behövs.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Danell för svaret. Det är med viss spänning jag sett fram mot detta, eftersom statsrådet kunde välja två helt skilda sätt för utformningen. Det ena hade varit att öppet erkänna att han slagit in på en helt ny väg när det gäller regeringens handläggning av planoch byggnadsärenden. En sådan politisk målsättning har ju tidigare uttalats från moderaternas sida. För riksdagen skulle det ha varit av värde att få en ordentlig redovisning av vad som ligger bakom de förändringar vi har kunnat notera. Den andra tänkbara utformningen av svaret är naturligtvis att bagatellisera förändringarna. Det är ett sätt att försöka komma ifrån en inträngande debatt i riksdagen. Tyvärr måste jag nu konstatera att statsrådet Danell har valt den senare vägen, vilket förvånar mig något. Jag hade tidigare intrycket att Georg Danell var en något modigare politiker. En redovisning enligt det första alternativet skulle ha haft den fördelen att vi direkt hade fått en saklig belysning av de meningsmotsättningar som uppenbarligen finns på detta viktiga område. Nu skall jag ändå inte låta Georg Danell komma så lätt undan, av det enkla skälet att jag inte är ensam om att ställa mina frågor. Det här är inte en rutininterpellation. Jag skall precisera vad jag menar.

Jag behöver inte alls åberopa generaldirektören i planverket. Jag kan gå till ordföranden i civilutskottet — det utskott som handlägger frågor om riksplaneringen — centerpartisten Kjell A. Mattsson. I en tidningsartikel tog han nyligen bestämt avstånd från statsrådet Danells tolkning av den fysiska riksplaneringen. Förre statssekreteraren i folkpartiregeringen Per Wramner uttalade vid ett möte där han ersatte Birgit Friggebo: ”Det märks för närvarande en tendens att i konkreta ärenden ta mindre hänsyn till den fysiska riksplaneringen än vad som tidigare gjorts —-—-—-. Folkpartiet motsätter sig bestämt att de riktlinjer för hushållning med mark och vatten som riksdagen i stor enighet antagit luckras upp.” Det intressanta är att Per Wramner faktiskt är den person som nu leder arbetet på den nya bygglagen för bostadsdepartementets räkning. För att komma åt den fysiska riksplaneringen åberopar Georg Danell gärna kommunerna. Men när det gäller att verkligen stödja kommunerna i viktiga frågor är herr Danells omtanke inte lika påtaglig. Detta har väckt stark reaktion it.ex. Bohusläns kommuner, där statsrådet Danell gått emot både kommunerna och länsstyrelsen. I Tanums kommun uttalade man nyligen: ”Planministern slår undan benen på kommunen och stör allvarligt det kommunala planeringsarbetet.” Centerpartisten Henry Karlsson uttalade att det finns ingen anledning att värna om Georg Danell som planminister. Från min egen kommun, Tyresö, har jag sett liknande exempel på hur statsrådet Danell på ett ganska upprörande sätt underkänner kommunens kompetens. Det är alltså väl magstarkt när herr Danell på något ställe i interpellationssvaret framställer sig som värnare om den kommunala beslutanderätten. Statsrådet Danell talar väl om kommunerna i det ögonblick det tjänar hans verkliga intressen. I nästa ögonblick är han beredd att totalt köra över en enig kommunal byggnadsnämnd. Han inser tydligen själv svagheten i sin position och skriver därför: ”Självklart har regeringen också som uppgift att i planärenden se till att inte enskilda intressen kommer i kläm på ett otillbörligt sätt.” Georg Danells sista försvarslinje är alltså att han försöker utmåla sin politik som en fråga om personlig frihet. Om det vore så enkelt att det gällde de enskilda människornas frihet, hur kan det då komma sig att liberala tidningar gått till hårda angrepp mot den Danellska politiken? Som exempel kan jag nämna Dagens Nyheter, Bohusläningen och Expressen. Jag har hittills valt att citera borgerliga företrädare för att visa att det i vårt land finns en vitt utbredd oro för vad planministern egentligen håller på med. Han bör nog för sin egen skull sluta med att avfärda denna kritik som vulgära vänsterargument eller som kommande bara från äldre journalister och myndighetspersoner. Man kan tänka vitalt fastän man är gammal, och man kan tänka mycket ålderdomligt fastän man är ung eller, som i Georg Danells fall, relativt ung. Det leder nämligen till den intressanta frågan vilket stöd egentligen Georg Danell och moderata samlingspartiet har i riksdagen för sin uppfattning. Får jag påminna statsrådet om att trots framgångar i de senaste valen har moderaterna inte mer än 20 96 av valmanskåren. Ni har alltså inget mandat från folket att ändra politikens inriktning på ett så här viktigt område. Framför allt har ni ingen rätt att göra det utan riksdagens hörande. Eftersom ni inte själv har talat i klartext om era avsikter, skall jag göra det. Det handlar inte om att värna om kommunernas rätt mot staten. Då skulle inte kommunerna protestera. Det handlar inte om de många människornas frihet mot samhället. Då skulle inte miljögrupper och andra folkliga grupper protestera. I verkligheten handlar det om att på alla nivåer ge ökat utrymme för markägarintressen, ofta förenade med ren och skär spekulation. Det skorrar illa när planministern talar om att värna om den lille mannen, när bakom denna beteckning döljer sig t.ex. byggnadsföretaget John Mattsson AB eller Korsnäs. Vi har steg för steg byggt upp ett genomtänkt regelsystem för att för de många människorna skapa en så bra boendeoch fritidsmiljö som möjligt. Detta skall inte i tysthet och utan offentlig debatt rivas ner. Givetvis skall vi kunna ompröva tidigare gällande bestämmelser och lagar. Men då skall ändringsförslagen redovisas för offentligheten och beslutas av riksdagen. Därför väntar vi med allt större otålighet i riksdagen på förslaget till ny bygglag. Till slut vill jag kommentera tre punkter i interpellationssvaret som jag finner särskilt anmärkningsvärda. 1. I svaret sägs: ”De lämplighetsavvägningar som skett på kommunal nivå bör därför endast ändras i de fall där ett planförslag har uppenbara brister.” Med vilken rätt avhänder planministern staten dess hittillsvarande kvalitetsansvar? Det finns ingenting i den nuvarande lagstiftningen som säger att de tre instanserna har skilda uppgifter. När den centrala instansen avstår från att hävda kvalitetsintressen får kommunen ju mindre stöd att stå emot exploateringsintressen. Vi riskerar att få en sänkning av hela kvalitetsni 2. Georg Danell gör på en punkt ett direkt erkännande. Antalet avslag på ansökningar om förköp har ökat under senare tid. Skulle inte riksdagen då kunna få en något utförligare redovisning i siffror samt motiven? Det här är ju en viktig reform till stöd för kommunerna vilken riksdagen beslutat om. Och nu får vi reda på att statsrådet Danell börjat avslå ansökningar i större omfattning. Varför är plötsligt alla vackra ord om kommunernas förmåga att handha sina angelägenheter borta? Återigen är det markägarintressen som får ta över i förhållande till de många människornas behov. 3. På ytterligare en punkt gör statsrådet Danell ett medgivande. Remitteringen av ärenden till planverket har minskat. Här har jag själv forskat en smula i statistiken. Under min tid som bostadsminister remitterades ungefär 40 detaljplaner per år till planverket. När jag skrev interpellationen hade under 1980 remitterats 10 ärenden, varav inget efter sommaren. Jag finner detta vara en anmärkningsvärd förändring. Bortfallet av det statliga verkets yttrande innebär ju att parternai ett stort antal fall förlorar en möjlighet att komplettera sina synpunkter. Regeringen avstår också från att ta del av den sakkunskap som finns i verket. Denna bortkoppling av det ansvariga verket sker samtidigt med att både principer och praxis ändras i beslut om planoch byggnadsärenden. Jag är ganska chockerad över detta och jag undrar vad våra hedervärda ämbetsmän tycker och tänker om denna form av politisering från moderata samlingspartiets sida. Dagens svar från herr Danell ger intrycket av att han inte vill komma ut på plan. Han sitter och trycker i omklädningsrummet. Förklaringen kan i och för sig vara enkel. Han får inte ihop fullt lag, eftersom två av tre regeringspartier inte delar hans uppfattning. Då har debatten kanske ändå haft det goda med sig att statsrådet i sin fortsatta dagliga gärning inser att hans ställning är svag och att han rättar sig därefter.

Herr talman! I mitt interpellationssvar redovisas några punkter där praxis har förändrats under det senaste året. I alla dessa fall har det varit fråga om en ytterligare markering av en praxisförändring som har skett under i vart fall de senaste fyra åren, sedan regeringsskiftet 1976. Det gäller följande punkter. För det första: de kommunala ställningstagandena i bl.a. miljöfrågor ges en ökad tyngd. Detta beskriver jag också i interpellationssvaret. För det andra: vi ser mer restriktivt på användandet av nybyggnadsförbuden. För det tredje: vi har ändrat synen på landsbygdsbebyggelse. Det ges flera dispenser från tätbebyggelseförbudet. För det fjärde: vi inskränker remissförfarandet. Denna inskränkning avser bl.a. statens planverk. Det vore värdefullt om Ingvar Carlsson i den fortsatta debatten ville tala om vilken av dessa fyra förändringar som är felaktig. Vill Ingvar Carlsson slå vakt om nybyggnadsförbuden, köra över kommunerna, öka remissförfaran det och därigenom fördröja besluten och försämra för bostadsplanerarna ute i kommunerna, eller vilken inriktning är det som eftersträvas? När det gäller den breda kritik som det talas om vill jag understryka att det är ett fåtal personer som, med tillgång till massmedias effektivaste kanaler, under en kort tid har startat en intensiv debatt. Ingvar Carlsson tog upp flera fall från Bohuslän. Det är naturligtvis lätt för honom att utgå från detta län, då det var en i grunden osaklig artikel i tidningen Bohusläningen som startade en omfattande debatt i sommartorkan. När det gäller grunden för den debatt som då uppstod kan jag konstatera att det inte en enda gång fördes fram något ärende där man tyckte att regeringen hade fattat fel beslut. I den mån Ingvar Carlsson har något exempel på ett sådant beslut från detta län, vore jag tacksam om det togs fram i denna diskussion. Ingvar Carlssons egen hemkommun Tyresö har i och för sig stora planproblem, men kommunen har också använt sig av nybyggnadsförbud i mycket stor utsträckning. Vid ett tillfälle har alltså regeringen sagt nej till att införa ännu ett nytt nybyggnadsförbud efter en då ganska aktuell planändring. Om Ingvar Carlsson även i dessa fall är förespråkare för nya, långa byggnadsförbud, må även detta tåla en belysning. Det intressanta beträffande den s.k. allvarliga kritik som Ingvar Carlsson talade om, mot mig och regeringen med anledning av fattade beslut om planer, är att den faktiskt inte, såvitt jag förstår, gäller planärenden utan enskilda byggärenden. Man talar litet allmänt om att det skulle ha införts en ny praxis, men man undviker ständigt att nämna några enskilda fall. När det gäller planfrågorna och inställningen till kommunerna är det mycket lätt att avfärda Ingvar Carlssons farhågor och kritik. Varje gång som vi har haft en annan uppfattning än våra statliga myndigheter och länsstyrelser är det just det kommunala intresset som regeringen har slagit vakt om. Det är mycket viktigt att detta slås fast. Jag tänker då på de planärenden som har funnits med i den diskussion som har förevarit. I den fysiska riksplaneringens spår har vi exempelvis behandlat planer från Älvdalen. Vi har också handlagt planärenden som har gällt bostadsbyggande i Lunds citykärna. I alla dessa fall har kommunerna hårt argumenterat för sina planer och sin vilja att göra en långsiktig planering av markanvändningen och ställningstagandena i en rad olika miljöfrågor. Regeringen har här ett stort ansvar och bör gå vidare på den linje som faktiskt Ingvar Carlsson själv slog in på 1975. Han markerade det så hårt i egenskap av bostadsminister att han valde att skriva en artikel i Kommunal Tidskrift om just dessa frågor. Han skrev: ”En god bostadsmiljö måste vara en rättighet för alla. Och det kan bara åstadkommas om kommunerna själva får göra de nödvändiga avvägningar Ra Han skrev vidare: ”Det förefaller därför praktiskt att samla råd och anvisningar som rör bostadens grannskapi en centralt utgiven publikation. Inte därför att man vill åstadkomma en central styrning, utan därför att det sparar arbete jämfört med att varje kommun skulle sitta och utarbeta sin egen lista. Anvisningarna kan väl ses som en sorts idébank för diskussionen om kvaliteterna i bostadsmiljön.” Jag vill återge ytterligare ett citat ur samma artikel: ”För kommunens vidkommande har dessa råd och anvisningar också den klara fördelen att de anger vad som högst får krävas av de myndigheter — länsstyrelserna — som enligt gällande bestämmelser skall fastställa stadsoch byggnadsplaner. Klarare linjer i detta avseende måste underlätta arbetet och, föreställer jag mig, ta bort en del irritationsmoment.” I regeringens inställning till planer avspeglas att vi naturligtvis har tagit intryck av att kommunerna i dag bara är en tiondel av det antal som fanns då den nuvarande bygglagen kom till — konstigare än så är det inte. Detta är givetvis ett skäl för statsmakterna att ha stor respekt för kommunala beslut i planärenden. Det är denna tradition som den här regeringen fortsätter. En viktig fråga, som finns med i interpellationen och än mer i de kommentarer som Ingvar Carlsson nu gjorde till mitt svar, är följande: Ändrar regeringen på något sätt byggnadslagen utan att gå till riksdagen? Jag vill på den frågan svara: Naturligtvis gör inte regeringen det. Men praxis kan man ändra. Man kan i den katalog som fanns redan när den borgerliga regeringen trädde till 1976 föra in ytterligare några grunder för att ge dispens från tätbebyggelseförbud. Man kan ytterligare något hårdare understryka kommunernas kompetens i vissa planfrågor. Det är inte mera radikalt än så. Men vid sidan om den praxisförändring som har skett under det senaste året arbetar vi med en ny planoch bygglag. Denna nya lag innehåller en rad kontroversiella frågor som vi också debatterar parallellt. Måhända har Ingvar Carlsson något förvirrats av denna debatt. Vi tar oss alltså orådet att dels diskutera den kommande byggnadslagens utseende, dels försöka utveckla nuvarande praxis så, att den överensstämmer med hur människor och kommuner ser på förhållandet stat-individer-kommuner.

Herr talman! Jag vet inte om jag skall bli smickrad eller oroad när Georg Danell nu försöker luta sig mot mig som stöd för sin praktiska politik. Den artikel som Georg Danell redovisade gällde ett förslag om råd och anvisningar för bostadens grannskap som lades fram under min tid som bostadsminister. Det var en del kommuner som missförstod detta förslag och trodde att avsikten var att införa en statlig detaljreglering. Jag skrev då denna artikel för att redovisa vad det var fråga om, nämligen att anvisningarna skulle ses som en idébank. Det innebar självfallet inte att staten skulle undandra sig sitt ansvar som sista och högsta instans när det gäller att bevaka kvalitetskraven. Och allra minst gäller ju detta om en kommun har kommit i händerna på en exploatör och detta påverkar det formella beslutet från kommunens sida. Sedan tycker jag att herr Danell argumenterar ganska märkligt när det gäller planverket och remisserna. Om det är så att ni inte vill använda er av planverket, kom då med ett konkret förslag om avskaffande av planverket eller en kraftig reducering av planverkets uppgifter, så får vi diskutera detta i riksdagen. Men gå inte bakvägen genom att ta bort möjligheten att höra ett centralt verk och möjligheten därmed för de berörda parterna att få ett viktigt inflytande i beslutsprocessen. Det är ju detta som det hela rör sig om. Planministern efterlyser också konkreta förslag. Ja, vi har ju i och för sig inte som princip här i riksdagen att föra debatten utifrån konkreta förslag, men jag kan ändå göra det, eftersom konkreta förslag efterlysts. I en artikel i tidningen Bohusläningen redovisar man irritationen i Tanums kommun och åberopar att ”bostadsdepartementet i flera fall gått emot kommunen och länsstyrelsen och sagt ja till fritidshusbebyggelse i bland annat Edsvik och Gullbringa”. Man säger också att det finns flera fall. Jag kan ta ett, som jag tycker, ganska häpnadsväckande fall från min egen kommun, där en person fick byggnadslov för ett fritidshus på 76 m? och ett uthus på 20 m?. Man konstaterade i efterhand att personen i fråga hade byggt motsvarande 129 m?, alltså olovligen utökat huset med 53 m?, och dessutom utökat uthuset med 20 m?. Detta anmälde givetvis byggnadsnämnden till åtal, och vid överklagande från den här personens sida avslår byggnadsnämnden besvären. Länsstyrelsen tar ställning till besvären och avslår dem. Planverket avstyrker bifall till besvären, och kammarrätten överlämnar målet till regeringens prövning och hemställer att den här personens besvär lämnas utan bifall. Och vad gör regeringen? Jo, regeringen bifaller personens besvär. Det här tycker jag är ett mycket anmärkningsvärt fall, och det skulle vara väldigt intressant att få det kommenterat av statsrådet Danell. Vidare är det naturligtvis inte så att det här är bara små ändringar av praxis som inte har någon större betydelse.

De många människorna missgynnas. I stället gynnas exploateringsintressen och de grupper som står bakom dessa.” Det här säger alltså den person som kanske är mest sakkunnig på området — han har hand om arbetet med den nya bygglagen. Om nu herr Danell tror att jag blandar ihop den nya bygglagen med gällande lagstiftning, tror herr Danell då också att Per Wramner gör det? I så fall tycker jag att man omedelbart skall utse en ny person som förbereder det här lagstiftningsarbetet, annars kan det bli en ganska förfärlig produkt. Jag tror för min del att Per Wramner har mycket klart för sig skillnaden mellan de här två delarna: den existerande lagstiftningen och den vi skall ha framöver. Sedan måste jag konstatera att svaret när det gäller förköpen var högst otillfredsställande — i den mån man kan kalla det ett svar över huvud taget. Här är det ju alldeles uppenbart att planministern går emot kommunerna i större omfattning än tidigare och att herr Danell och regeringen avhänder kommunerna den möjlighet som riksdagen givit kommunerna i förköpsinstitutet. Och jag måste be herr Danell att dels kvantifiera i hur stor omfattning han har satsat på avslagslinjen, dels här i riksdagen lämna en utförlig redovisning av motiven för detta.

Herr talman! Vi kan konstatera att Ingvar Carlsson backade från all sin kritik och sina farhågor när det gäller regeringens agerande med planärenden och raskt gick över till några olika detaljärenden. Till detta vill jag säga följande. Jag skall ta upp ett av de exempel som gavs, inte på ett enskilt ärende utan på en kommuns ärende, och där man i en tidningsartikel redogör för hur man blivit behandlad genom riksdagens ställningstaganden. Ingvar Carlsson nämnde två ärenden som regeringen mot kommunens vilja skulle ha bifallit. Om han i sin önskan att idka sifferexercis i en del andra frågor, även hade trängt in i siffermaterialet för den berörda kommunen, hade han funnit att det var 13 ärenden som behandlades för den kommunen under ett års tid och att vi hade följt kommunens linje i tio av fallen, dvs. man hade avslagit i tio fall. Man hade bifallit ett förköp i ett elfte fall, och i tidningsartikeln och i andra sammanhang uppgavs det vara till nackdel för regeringen att vi hade kört över kommunen. Men det var denna gång fel — det var bifall till kommunen och inte bifall till någon enskild. Det återstår två ärenden, Ingvar Carlsson, i hela Tanums kommun på ett år, varav det ena gällde ett ersättningshus för ett hus som redan stod på platsen. Det vittnar litet om den konstruerade diskussion som har förts på västkusten när det gällt sådana här i och för sig mycket känslomässiga ärenden. De är känslomässiga beroende på att enskilda människor upplever dem så starkt. Detta bör i sin tur få oss politiker att se seriöst på dessa ärenden. Det visar sig att under socialdemokratisk regeringstid var det i ett fåtal fall som man över huvud taget brydde sig om att bevilja dispenser, att besluta om bifall till enskilda ärenden. Men sedan 1976 har regeringarna använt detta institut för att slå vakt om vissa viktiga principfrågor inom byggnadslagens ram och för att försöka bygga upp en praxis som skall vara lättåtkomlig för kommuner och andra myndigheter. Vad beträffar statens planverk sysslar man där inte bara med remissarbete. Men om den anda som tidigare år har funnits hade utvecklats och fortsatt, så hade det naturligtvis kunnat bli på det viset. Planverket har haft mycket bekymmer med det omfattande remissförfarandet. Det första budskapet jag fick när jag träffade verkets ledning var att man hade mycket stora bekymmer med den omfattande börda som det innebar att få så många remisser från regeringskansliet. När det gäller sådant som rör viktiga principiella frågor eller ur annan synvinkel är av stor vikt så är vår princip nu att man bör höra myndighetens synpunkter. I fråga om lämplighetsbedömningar så bör regeringskansliet självt kunna göra dem utan något remissförfarande. Jag vill understryka att detta inte bara är någonting som denna regering tycker. Departementschefen uttalade, som jag sade i mitt svar, när förvaltningslagen kom till i anslutning till 10 § att man skulle låta bli onödigt remissförfarande. Konstitutionsutskottet har här i riksdagen vid ett par tillfällen understrukit vikten av att regeringskansliet inte idkar onödigt remissförfarande utan både ur besparingssynvinkel och med hänsyn till vikten av att få beslut inom vettig tidsram låter bli att ständigt skicka ärenden på remiss. Herr talman! Beträffande förköpen och regeringens behandling av de ärendena vill jag säga att skillnaden gentemot föregående år framgår av mitt interpellationssvar. Förköp är inte riktigt samma sak i dag som för några år sedan. Vi har inte längre förköp bara när det gäller råmark, utan det är en helt annan typ av ärenden som det är fråga om. Då har vi konstaterat att när kommunerna inte kan visa på behov av en förändrad markanvändning inom planlagda områden, föreligger inte längre någon grund för förköp. Och det är precis samma tanke som fanns under den socialdemokratiska regeringens tid. Jag har ett par exempel på detta att visa upp, men jag vill inte förlänga debatten med dem just nu. Det är möjligt att det vid avvägningen i vissa enskilda frågor blir ett annorlunda utfall än om det varit en socialistisk majoritet i riksdagen och därmed en socialdemokratisk regering — det må så vara. Men någon principiell förändring har inte gjorts när det gäller praxis i förköpsärenden. Därför finns det inte någon anledning för mig att utveckla något resonemang i denna del. Låt mig sedan avslutningsvis, herr talman, reagera på ett uttryck som Ingvar Carlsson använt sig av. Han säger att kommunerna kommer i kläm mellan exploatörer. Han sade så i inledningen av sitt första inlägg. Jag tror att vi måste komma ifrån inställningen att vi har små, okunniga kommuner som sitter i klorna på stora markexploatörer. Det är tydligen den bild som Ingvar Carlsson har av kommunalt planarbete i dag. Låt mig ta upp det som diskuterats så mycket, de s.k. fjällplanerna i Älvdalens kommun. I den kommunen finns det en socialdemokratisk majoritet, som med en enhällig befolkning bakom sig drivit dessa planer hårt, bl.a. för att slå vakt om sysselsättningsoch regionalpolitiska intressen i kommunen som har stora bekymmer på dessa områden. Man har dessutom stöd av en motion här i riksdagen av bl.a. Kjell-Olof Feldt och hela den socialdemokratiska bänken i Kopparbergs län. I motion angående den fysiska riksplaneringen och särskilt Malungs och Älvdalens kommuner har man sagt: ”Den utbyggnad som nu pågår i södra fjällområdet har stor betydelse för den lokala befolkningens sysselsättning. Av den anledningen är det nödvändigt att byggandet kan fortsätta inom redan fastställda detaljplaner och att i viss utsträckning detaljplaner fortsättningsvis kan fastställas i avvaktan på att generalplaner färdigställs.” Det visar en annan bild av de bekymmer som finns i planarbetet men som Ingvar Carlsson tydligen har mycket litet förståelse för. Jag återkommer till min inledande fråga: Beträffande vilken av punkterna i min sammanfattning av regeringens förändrade praxis i en del olika ärendegrupper tycker Ingvar Carlsson att utvecklingen nu går åt fel håll?

Herr talman! Jag tycker det är litet tråkigt att planministern är så undflyende och vill göra gällande att det egentligen inte är några som helst förändringar, att det inte är någon skillnad gentemot tidigare, möjligen att det gäller små nyanseringar. Hur kan det då komma sig att denna väldiga presstorm mot planministerns sätt att handskas med sitt ämbete dyker upp? Hur kan det då komma sig att så många kommuner protesterar? Har de totalt missförstått de ärenden som de handlägger? Och hur kan det komma sig att vi har den här debatten i dag? Det är naturligtvis därför att vi i en rad olika avseenden märker hur Georg Danell låter sin moderata grundsyn slå igenom på handläggningen av ärenden i bostadsdepartementet. Han har full rätt att ha sin politiska uppfattning, men i vissa avseenden har riksdagen fattat beslut, och vill herr Danell ändra på politiken där får han vara så hygglig och komma till riksdagen, dvs. ändra lagar och bestämmelser först och sedan rätta sina beslut i departementet efter det. Jag har redan i mitt första inlägg angett på vilka punkter jag är kritisk. Det gäller att staten avhänder sig det övergripande kvalitetsansvaret. Det gäller förköpen, där man kunnat konstatera en kraftig ökning av antalet avslag. Och det gäller remitteringen av ärenden till det centralt ansvariga verket. I fråga om Bohuslän försöker nu statsrådet säga att det hela rör sig om missförstånd: det är bara två ärenden. Men jag tror faktiskt inte att en hel region reagerar utan att det finns anledning. Jag har också sett att journalisterna där nere som arbetar med de här frågorna mycket kraftigt har reagerat när herr Danell har försökt, på samma sätt som här i kammaren i dag, att bagatellisera och avdramatisera sina uttalanden om Bohuslän och de ärenden han handlagt. Beträffande förköpen vill jag tillägga, vilket jag glömde förut, att när regeringen hindrar kommunerna att bygga på jordbruksmark är det klart att karaktären på kommunernas ansökningar om förköp kan ändras. Men detta ger ju inte underlag för regeringen att då avslå kommunernas ansökningar. Det är i så fall regeringen som har framtvingat en förändrad form av ansökan eller typ av ansökan på grund av att det inte längre är tillåtet att bygga på Jag kan konstatera att väldigt många upplever att regeringen nu har en mycket mera markägarvänlig inställning. Jag begär att vi får en öppen redovisning av den praxis som förekommer och motiven för denna praxis. I de fall det är motiverat skall förslagen underställas riksdagen, helst i form av förslag om en ny bygglag. I avvaktan på att en ny bygglag antagits får regeringen hålla sig till de gamla bestämmelserna. Bedömer man att något är mycket brådskande och angeläget, får man lägga fram en särskild proposition i avvaktan på att en större förändring kommer till stånd. Jag finner att de fakta som har framkommit är så pass allvarliga att jag tänker överlämna mitt material till konstitutionsutskottet, så att man där får pröva om herr Danells sätt att handlägga dessa ärenden har varit tillfredsställande.

Herr talman! Inledningsvis vill jag ge samma erbjudande till Ingvar Carlsson som det jag givit till Aftonbladet, även om jag är rädd för att resultatet blir detsamma. Till Aftonbladet sade jag nämligen: Välkommen upp, och vi skall beledsaga er genom de ca 2 000 planoch byggärenden som vi har i bostadsdepartementet under ett år. Då skall vi gå igenom och se var det finns några fel eller brister. Aftonbladet avvisade naturligtvis den här inbjudan. Tidningen hade inget som helst intresse för detta. Men nu skickar jag inbjudan vidare till Ingvar Carlsson. Jag vill än en gång understryka: att syssla med sifferexercis, att tala om procent, bifall eller avslag på ärenden när det gäller denna mängd av ärenden från hela landet är fullkomligt ogörligt. Det är ju sakfrågorna som är intressanta. Om Ingvar Carlsson hade kunnat ta fram ett enda förköpsärende som han tycker är felaktigt behandlat, kunde det ha diskuterats här eller annorstädes. Så har ju inte debatten förts någon gång. Tvärtom har det kommit svepande formuleringar och beskyllningar om att regeringen lämnar förköpslagen. Det är allt vad som kan presteras, och det tycker jag är ynkligt. Beträffande förköpslagen förhåller det sig så, som jag sade förut, att det rör sig om en ny typ av ärenden som kommunerna påtvingats, emedan byggandet i dag är helt annorlunda än vad det var för bara 5-10 år sedan. Följden har naturligtvis blivit en viss osäkerhet inom kommunerna när det gäller ställningstagandena i de olika ärendena. Genom praxis kan vi nu visa hur statsmakterna ser på hur förköpslagen bör användas beträffande denna typ av ärenden. I varje fall har vi stöd av lagen, och i några fall kan vi också påvisa att det rör sig om exakt samma beslutsteknik som den som tillämpats under den socialdemokratiska tiden. Jag tänker på detta att det krävs en förändrad markanvändning för att få förköp. Här föreligger det redan tidigare klart uttalade beslut, och det är ju detta som vi talar om nu. Förköp ärinte heller något område där den här regeringen har utvecklat en ny praxis. Däremot har detta skett på ett par andra områden, som jag nämnde i min förra replik. Sedan sammanfattade Ingvar Carlsson sin kritik — förutom när det gäller förköp — till att gälla exempelvis remissförfarandet vid planverket. Men samma sak gäller där: man bör inte slå vakt om att ett visst antal remisser skall ges. Tycker Ingvar Carlsson att det alltid skall vara 100 ärenden, bara därför att det för ett år sedan förekom ungefär 100 ärenden i planverket från regeringskansliet. På vilket sätt skall man annars tyda den kritik som Ingvar Carlsson fört fram? Av den principdeklaration som jag har redovisat både i mitt interpellationssvar och i mina repliker framgår det i vilka situationer vi använder oss av detta remissförfarande. Det borde räcka som kommentar när det gäller talet om vad man skall ha planverket till. Att det fyller sin funktion är ju helt givet när det gäller att föra ut information om hur statsmakterna ser på en rad olika frågor — men med de begränsningar som jag tycker att Ingvar Carlsson på ett riktigt sätt beskrev i sin artikel 1975 och vars principer jag fortfarande hävdar. När det gäller plankvaliteterna och frågan hur statsmakterna skall kunna slå vakt om dem, vill jag framhålla att samma sak gäller där. Har vi nu fått en debatt om detta, beroende på ett enda ärende som har figurerat i den allmänna diskussion som Ingvar Carlsson hela tiden refererar till, så tycker jag att debatten blir väldigt ”futtig” om man i denna principdebatt skall utgå från att det var fel att säga ja till nio våningar i stället för sju när det gäller projektet i Lund. Det visar inte på någon större respekt för vad principiella debatter egentligen bör innehålla. Beträffande den stora opinion som det hänvisas till, är det viktigt att konstatera att det som regel är en socialdemokratisk opposition som har framskymtat litet här och var — icke alls över hela landet, utan på ett fåtal ställen och i ett fåtal tidningar. Den diskussionen har jag tagit upp i varenda tidning, och jag har presenterat regeringens och min egen syn på de olika planfrågorna. Jag har aldrig fått några genmälen från vare sig riksdagsmän eller andra ute i landet, men jag har väl sett det hela mer som en informationsfråga. Jag vet inte om den interpellation som vi nu diskuterar här bara gäller opposition i allmänhet eller om det är fråga om en diskussion i sak, eftersom Ingvar Carlsson har undvikit att beröra enskilda ärenden, eller — något som hade varit ännu intressantare — grupper av ärenden. Därför har diskussionen inte påtagligt kunnat föras framåt. Herr talman! Jag vill sluta med att säga att jag nyss anklagades för att bedriva en ålderdomlig planpolitik, men jag vill snarare säga att det är fråga om motsatsen. Ålderdomlig är i stället den planfilosofi som hävdar att det fortfarande är statsmakternas övergripande kunnande i en mängd olika frågor som skall gälla. Inställningen att kommunerna är små och okunniga och att de är i händerna på de stora markexploatörerna hör också hemma i det förflutna. Det kan fortfarande vara så ibland, men det tillhör undantagen.

Herr talman! Jag såg i tidningen häromdagen att herr Danell uttryckte sig nästan lyriskt om den frihet som fanns på 1600-talet när det gällde byggnation och att han i motsvarande grad uttryckte sig negativt om dagens frihet. Med den utgångspunkten kan jag förstå att vi självfallet har litet svårt att nå kontakt i debatten i dag. Jag tror att man förenklar det hela litet när man, som herr Danell gör, gör gällande att det bara är socialdemokrater som bedriver den här agitationen. Jag har i debatten faktiskt hänvisat till personer som Per Wramner — tidigare statssekreterare i folkpartiregeringen och nu den som genomarbetar förslag till ny bygglag — och till journalister som arbetar på Dagens Nyheter, Expressen och Bohusläningen. Är det inte litet väl enkelt att beteckna dessa som socialdemokrater? Jag har naturligtvis ett stort antal fall av t.ex. avslagna förköpsärenden. Jag har dem i riksdagen. Men det är en totalt omöjlig debatt att gå igenom ärende för ärende och därmed bevisa hur en ny praxis växer fram och hur nya motiveringar tas fram. Det är ju det arbete som konstitutionsutskottet får göra. Eftersom Georg Danell försöker komma undan hela debatten med argumentet att det eftersom vi här inte diskuterar alla konkreta fall inte kan vara något fel på hans handläggning, ber jag att få återkomma via KU, så får vi väl se. För att tillfredsställa herr Danell, som bad om en konkretisering av talet om en bristfällig eller en märklig handläggning, tog jag ändå från min egen kommun ett exempel som väl rimligen visar att jag inte letat upp något speciellt fall utan som tyder på att detta är vanligen förekommande. Herr Danell har valt att över huvud taget inte kommentera detta mycket märkliga fall. Jag har flera fall bara från Tyresö kommun. Givetvis finns det liknande falli andra delar av landet. Jag förutsätter att Georg Danell inte på något sätt har särbehandlat Tyresö kommun.
Herr talman! För att denna debatt nu inte skall efterlämna något frågetecken i något av alla de hörn av den som Ingvar Carlsson har givit sig in i, så låt mig bara kommentera den sista frågan, om ett fall i Tyresö, Ingvar Carlssons hemkommun. Jag tycker att det är ovärdigt att i en diskussion försöka framställa hela handläggningen som ett försvar från regeringens sida av ett s.k. svartbygge. Att man bygger utan lov är väl, som Ingvar Carlsson känner till, något som får beivras i annat sammanhang. När regeringen bedömer ett enskilt ärende, så gäller det frågan om en viss byggnation kan genomföras, oavsett om den är gjord eller inte. Är den redan gjord, får det som sagt beivras i ett annat sammanhang, följt av de böter och avgifter som kan utdömas. I just detta ärende var det fråga om en planbedömning. Jag tycker att vi alla, i byggnadsnämnder, länsstyrelser och regering, skall fråga oss: Är det verkligen något samhällsintresse vi försvarar när vi säger nej till en viss byggnation? I detta fall var det fråga om en byggnation i ett område som — mycket olikt många andra områden i Tyresö — helt uppenbart präglades av liknande hus med stora ytor. Slutsatsen av det hela är att det inte var fråga om någon ändring av karaktären på huset; även om det gällde en stor utbyggnad. Det som är det viktiga när vi bedömer sådana här olika ärenden är att vi frågar oss: Ändrar vi karaktären på huset? Övergår man från fritidshus till året-runt-hus? Exempelvis Tyresö kommun har ett mycket stort intresse av att så inte sker utan att kommunen skall kunna planlägga och planera detta mycket noga — något som jag slår vakt om. Men man kan inte göra det så enkelt för sig att man bara säger nej till alla stora utbyggnader i en så stor kommun och tror att varje kommundel är lik den andra. Ingvar Carlsson vet mycket bättre än jag att det är stora skillnader därvidlag, inte minst i Tyresö.
Herr talman! Här har vi hört planministern gång på gång säga att det är viktigt att kommunen själv får bestämma. Den kan bäst göra sina bedömningar. Varför skall då planministern plötsligt gå in och göra en överprövning av en fråga, där kommunen verkligen har kompetens och där dessutom tillbyggnaden tillkommit utan att man hade erforderligt tillstånd?
Herr talman! Slutsatsen av Ingvar Carlssons sista inlägg är att vi skall ta bort överprövning av kommunala beslut i byggnadsärenden.
Herr talman! Jag konstaterar bara en bristande konsekvens i herr Danells interpellationssvar. När han först säger att man skall följa kommunens uppfattning och linje och sedan är beredd att underkänna kommunen i ett ärende, där en byggnation dessutom har tillkommit utan att vederbörligt tillstånd förelegat, då är det inte mycket med respekten för den kommunala förmågan att bedöma ett ärende.

Herr talman! Interpellationen 1980/81:55 av Arne Nygren skulle ha besvarats i dag, men svaret kommer i stället att lämnas den 13 januari 1981,

Herr talman! Kurt Hugosson har frågat mig följande: 1. Varför har inte den utökning och komplettering av fartygskreditnämndens styrelse ägt rum som aviserades i sjöfartspropositionen 1979/80:166 och som riksdagen beslutat om för ca fem månader sedan? 2. Kan industriministern ge en förklaring till varför fartygskreditnämnden inte följer riksdagens beslut om likställighet i räntehänseende mellan svenska och utländska beställare? Inledningsvis måste jag rätta en felaktig uppgift i den första frågan från Kurt Hugosson. Något förslag om utökning och komplettering av fartygskreditnämndens styrelse framlades inte till riksdagen vare sig i sjöfartspropositionen , eftersom det är en fråga som det ankommer på regeringen att besluta om. Något riksdagsbeslut i frågan meddelades inte heller. Efter det att de nämnda propositionerna har lämnats till riksdagen har nu regeringen kompletterat fartygskreditnämndens styrelse med en ledamot som har goda kunskaper i sjöfartsfrågor. I samband med att styrelsen för år 1981 utses kommer ytterligare en person med god kännedom om sådana frågor att utses till ledamot av styrelsen. Vad gäller Kurt Hugossons andra fråga har regeringskansliets juridiska expertis konstaterat att åtgärder och avgöranden av andra myndigheter än regeringen inte får bli föremål för interpellationer. Jag anser mig därför förhindrad att svara på denna del av interpellationen.

Herr talman! Sedan 1967, dvs. i 14 år, har jag varit ledamot av riksdagen. Under denna tid har jag till olika statsråd som företrätt skilda partier ställt ett flertal interpellationer och frågor. Under mina år i riksdagen har jag vidare tagit del av säkerligen mer än tusentalet svar som lämnats i denna kammare till andra ledamöter. Men, herr talman, varken jag eller — som jag tror — någon annan ledamot av denna kammare har någonsin tidigare behandlats på ett så snorkigt sätt av ett statsråd eller upplevt en sådan nonchalans mot 39 riksdagen som det svar ger uttryck för som industriminister Åsling just nu har lämnat. Jag tar det som ett tecken på att även industriministern delar den uppfattning som ett annat statsråd gav uttryck för vid en kommunal uppvaktning för någon vecka sedan, då detta statsråd hävdade att riksdagen och dess beslut får man inte fästa alltför stor vikt vid. Jag tycker det är en för riksdagen synnerligen allvarlig situation när regeringen och dess ledamöter i en parlamentarisk demokrati visar en sådan attityd mot folkvalda ledamöter. Först vill jag, herr talman, kommentera industriministerns skolläraraktiga — därmed inget illa sagt om lärarkåren — tillrättavisning beträffande min första fråga om varför en utökning och komplettering av fartygskreditnämndens styrelse ej ägt rum som aviserades i sjöfartspropositionen 1979/80:166 — en proposition som f. ö. antogs av riksdagen den 10 juni detta år. Enligt industriministerns svar framlades inget förslag om utökning och komplettering av fartygskreditnämndens styrelse, vare sig i varvspropositionen eller i sjöfartspropositionen, eftersom det ankommer på regeringen att besluta om sådana frågor. Vad är detta för trams och struntprat! Jag har i min interpellation icke antytt att riksdagen har fattat beslut i själva sakfrågan om en utökning och komplettering av fartygskreditnämndens styrelse. Vad jag gör i min interpellation, herr statsråd, är att jag hänvisar till att regeringen i sjöfartspropositionen har aviserat att så skulle ske för att styrelsen skulle få kompetens för sin sjöfartspolitiska bedömning: Jag vill därför, herr talman, friska upp minnet på industriministern genom att citera vad som sägs i sjöfartspropositionen i denna fråga.

Det framgick helt klart av statssekreterarens redovisning inför utskottet att fartygskreditnämndens styrelse skulle utökas med ytterligare en ledamot och att denna ledamot skulle besitta erfarenhet och kompetens i sjöfartsbranschen. Redan två dagar efter riksdagsbeslutet, dvs. den 12 juni, ändrades förordningen med instruktion för nämnden för fartygskreditgarantier. Där föreskrevs att nämndens styrelse skulle bestå av ”högst elva andra ledamöter” utom ordföranden och två vice ordförande mot tidigare högst tio. Efter denna utomordentligt snabba handläggning väntade man sig att regeringen och dess industriminister också lika snabbt skulle utse den nya ledamoten. Så har emellertid inte skett. När jag framställde min interpellation hade det gått nästan fem månader sedan riksdagsbeslutet fattades, och någon utökning av nämnden med ytterligare en person, som besitter erfarenhet och kompetens för sjöfartsnäringen, hade inte gjorts. Under samma tid hade nämnden haft ett flertal sammanträden och då också kommit in på principfrågor angående tillämpningen av såväl räntestödet som det nya systemet med värdegaranti. Anledningen till att rederinäringen tidigt framförde önskemål om att få in en representant i nämndens styrelse var givetvis det starka önskemålet att denne skulle kunna medverka just när principbeslut fattades angående de nya åtgärdernas tillämpning i praktiken. Detta är så mycket mera angeläget som de författningar som reglerar värdegarantier och räntestöd är så kortfattat hållna att man där icke kan närmare utläsa hur reglerna tillämpas i praktiken och inte heller få garantier för enhetlig tillämpning gentemot olika sökande. I sitt svar säger nu industriministern att regeringen kompletterat styrelsen med en ledamot som har goda kunskaper i sjöfartsfrågor. Min fråga blir då: När skedde detta? Så sent som för en timme sedan hade jag kontakt med Redareföreningen, som är branschens främste företrädare. Där hade man inte en aning om detta. Är det den elfte ledamoten som har tillkommit? Varför har man i så fall inte valt en person som representerar branschen? Ytterligare frågor kunde ställas. I propositionen och i riksdagsbeslutet talas om sjöfartspolitisk expertis. Det sades att en sådan skulle bistå vid ställningstaganden angående det vettiga i olika projekt, inte minst frågan om ett visst projekt kan anses tillhöra de grenar av sjöfarten, dvs. närmast linjesjöfarten och det mindre tonnaget, som enligt riksdagsbeslutet skall komma i åtnjutande av särskilt förmånlig behandling i samband med beställningar och annat. Nog hade det, herr industriminister, varit naturligare att välja en företrädare just för rederinäringen, som har fortlöpande kontakt med alla svenska rederier och som dessutom har möjlighet att ta nödvändiga kontakter med alla berörda för att bilda sig en uppfattning om enskilda ärenden. Så till min andra fråga i interpellationen, i vilken jag krävt en förklaring till att fartygskreditnämnden inte följer riksdagens beslut om likställighet i räntehänseende mellan svenska och utländska beställare. Industriministern vägrar att svara på frågan och säger att regeringskansliets juridiska expertis konstaterat att åtgärder och avgöranden av andra myndigheter än regeringen inte får bli föremål för interpellation. Av det skälet anser sig industriministern vara förhindrad att svara på denna del av interpellationen. Vad är detta för advokatyr? Jag vill upplysa om att jag i dag av kammarkansliet har inhämtat uppgift om att alla frågor som ställs i form av enkla frågor eller interpellationer prövas av riksdagens juridiska expertis, dvs. kammarkansliet. Så har skett i detta fall, och det har icke föranlett någon åtgärd av vare sig talmannen eller riksdagen, som två gånger bordlagt interpellationen. Det är, tycker jag, minst sagt egendomligt att regeringens juridiska expertis sätter sig över riksdagsordningen och riksdagens prövande instans. Att industriministern inte vill besvara den framställda frågan är så mycket märkligare som näringsutskottet vid behandlingen av varvspropositionen gjorde klara och entydiga uttalanden i denna fråga.

Det föreslagna systemet med räntestöd till varvsindustrin bör utformas på ett sådant sätt att kravet på likställighet mellan svenska och utländska beställare tillgodoses. Utskottet föreslår” — och nu kan industriministern lyssna särskilt noga — ”att riksdagen gör ett uttalande av denna innebörd och förutsätter att regeringen senare återkommer till riksdagen om det visar sig att ytterligare medel behövs för detta ändamål. Det föreslagna reservationsanslaget för budgetåret 1980/81 av 300 milj.kr. tillstyrks.” Riksdagen gjorde alltså ett särskilt uttalande och ett särskilt tillkännagivande på denna punkt. Riksdagens uttalande och beslut är entydiga. Svenska och utländska beställare skall i räntehänseende behandlas lika. Visserligen hade industriministern en annan uppfattning i varvspropositionen, men riksdagsbeslut tar faktiskt, herr industriminister, över departementschefsförslagi propositionen. Nu är det ju så, att man inom fartygskreditnämnden inte tillämpar riksdagsbeslutet. Det är ingen hemlighet, herr industriminister, uppgifter härom har förekommit i flera sammanhang och har stått att läsa i olika publikationer. Då är det naturligt att man som ledamot ställer en fråga till det ansvariga statsrådet och ber om en förklaring härtill. Nu försöker industriministern genom juridiska spetsfundigheter omöjliggöra riksdagens kontrollfunktion, och jag anser därför att konstitutionsutskottet i sin dechargegranskning närmare bör se på detta ärende. Låt mig dock, herr industriminister, ställa frågor som gäller åtgärder och avgöranden av regeringen i denna fråga. Har statsrådet informerat styrelsen om riksdagens beslut? Har statsrådet företagit någon komplettering av fartygskreditnämndens instruktion med anledning av riksdagsbeslutet? Avser statsrådet återkomma till riksdagen i frågan och föreslå att riksdagsbeslutet ändras, eftersom man uppenbarligen icke tillämpar det eller i varje fall hittills icke har tillämpat likställighet mellan utländska och svenska beställare i räntehänseende? Herr talman! Detta är frågor som gäller regeringens kompetensområde och som jag anser det ytterst värdefullt att få besvarade. Riksdagens beslut är till för att följas även av en regering som har en så förkrossande majoritet som den nuvarande.
Herr talman! Detta affektladdade inlägg av Kurt Hugosson vill jag kanske inte kommentera annat än i sak. Om mitt svar har uppfattats som någon sidovördnad för riksdagen ber jag självfallet om ursäkt för det — det har inte varit avsikten. Jag har svarat på frågorna. Jag har dessutom, eftersom det finns missförstånd, funnit anledning påpeka att en av frågorna innehöll den felaktiga uppgiften att riksdagen hade fattat beslut i detta sammanhang. Att jag aviserar en utökning av FKN är bara en bekräftelse på att detta är ett regeringsärende och inte någonting som behöver föranleda ett riksdagsbeslut. Jag har alltså svarat på Kurt Hugossons fråga och redovisat att en komplettering av fartygskreditnämnden har skett och att en ytterligare komplettering av nämndens sammansättning kommer att ske redan vid regeringssammanträdet denna vecka. Får jag sedan säga beträffande den andra frågan, den rent formella frågan, att det självfallet är så att ett riksdagsutskott kan begära vilka uppgifter som helst och kan ha anledning att kräva att få vilka uppgifter som helst. Jag är självfallet beredd medverka till att näringsutskottet fortlöpande hålls underrättat om hur FKN:s verksamhet utvecklas. Jag skulle då vilja påpeka för Kurt Hugosson att det väsentliga i sammanhanget kanske inte är räntenivåerna utan villkoren. Jag tror jag vågar påstå att FKN i det avseendet när det gäller att jämställa svenska och utländska köpare har uppfyllt riksdagens intentioner.

Herr talman! Statsrådet försöker inledningsvis ägna sig åt semantik. Men jag tycker att herr statsrådet är lika dålig på semantik som när det gäller att svara på den politiska delen av de frågor jag ställt. I mitt anförande läste jag upp direkta uttalanden som görs i den sjöfartspolitiska propositionen och där det entydigt och klart aviseras att en komplettering och utökning av nämnden skall äga rum. Nu säger herr statsrådet att detta har man inte fattat beslut om. Jag sade också att riksdagen icke fattar beslut i den här typen av frågor. Jag sade att det hade aviserats beslut. Men om vi nu skall vara semantiker, herr statsråd, skall jag be att få läsa upp hemställan i den sjöfartspolitiska propositionen 1979/80:166 p. 2. Där hemställer industriministern att regeringen föreslår riksdagen att ”godkänna de riktlinjer för sjöfartspolitiken som jag har förordat”. Detta ingår som ett led i det sjöfartspolitiska beslut som riksdagen har fattat. Riksdagen har alltså tagit ställning till den här aviseringen om att en utökning av nämnden skulle ske. Och två dagar efter riksdagsbeslutet vidtog regeringen de förändringar i instruktionen för fartygskreditnämnden som erfordrades för att man skulle leva upp till riksdagsbeslutet. Nu fick jag veta att man i förra veckan har fattat detta beslut. Det var ju väl att jag framställde min interpellation, herr Åsling, så att ni äntligen kunde bryta den här kompetenstvisten mellan kommunikationsdepartementet och industridepartementet. Men så mycket märkligare är ju att regeringen uppenbarligen icke har följt de anvisningar man fick av riksdagen att utse en representant som företräder kompetens och sakkunskap inom branschen. För en och en halv timme sedan visste icke branschens främsta företrädare om, att det beslutet hade tagits. Det är bra att det har skett nu, men under de här sex månaderna har ju en mängd olika, principiella beslut fattats utan att nämnden uppenbarligen haft den kompetens som industriministern sagt att den bör få. Det är ju känt, herr industriminister, att man lägger på 0,75 96 ränta på svenska beställare jämfört med utländska beställare. Detta står klart och tydligt i strid med riksdagsbeslutet. Då försöker industriministern här att undvika att besvara en av en av riksdagens ledamöter ställd fråga. Han säger att han självfallet skall ge näringsutskottet den information som det kräver. Nu är det inte näringsutskottet som har krävt informationen, utan det har jag gjort som ledamot av riksdagen, och riksdagsordningen ger mig rätt att ställa "sådana frågor. Om industriminister Åsling hade någon som helst känsla för riksdagsarbetet och riksdagsordningen, skulle han besvara mina frågor, men han undviker det. Industriministern säger att räntevillkoren inte är det viktiga. Det har jag inte heller påstått, men nu diskuterar vi inte vad som är viktigt eller inte viktigt. Det jag hela tiden har påtalat är att på näringsutskottets förslag — kanske i motsats till industriministerns önskemål — har riksdagen entydigt och enhälligt beslutat om att utländska och svenska beställare i räntehänseende skall behandlas lika. Jag tycker verkligen att det är minst sagt märkligt att industriministern inte kan besvara de här frågorna. Vad är det för ömma tår jag som riksdagsman trampar på när jag vill ha besked om hur regeringen följer upp ett enhälligt riksdagsbeslut? Jag ger industriministern ytterligare en chans att besvara de frågor jag har ställt. Varför utsåg man inte en representant i nämndens styrelse förrän det hade framställts en interpellation i kammaren? Varför har man inte följt riksdagens beslut? Vilka åtgärder av konkret natur har industriministern vidtagit för att nämnden skall följa det riksdagsbeslutet? Avser industriministern att komma tillbaka till riksdagen i frågan? Jag vill ha svar på de här frågorna.
Herr talman! När det gäller fartygskreditnämndens sammansättning har jag svarat på frågan. Nämnden har förstärkts i den takt som det har funnits möjligheter att rekrytera lämpliga befattningshavare. Jag kan försäkra Kurt Hugosson att nämnden har fungerat utan skäl till anmärkning även under tiden före den komplettering som Kurt Hugosson efterfrågar. Låt mig sedan säga beträffande principfrågan att jag tror att också enskilda ledamöter av riksdagen skall visa den respekten mot riksdagens arbetsformer att de inte här i kammaren tar upp enskilda affärer till diskussion. Vad Kurt Hugosson begär av mig är egentligen att jag skall ge mig in på att kommentera de överväganden som FKN har gjort i enskilda ärenden. Om man vill upprätthålla respekten för riksdagens arbetsformer, tror jag att man skall vara litet försiktig med den typen av diskussion. Däremot kan jag säga att enligt min uppfattning måste FKN, om man sammanväger villkoren för nämndens långivning till svenska och utländska beställare, bedöms ha uppfyllt riksdagens intentioner om likabehandling. Det måste ju ändå vara det väsentliga i sammanhanget.

Herr talman! Jag skulle ha hyst respekt för industriministern, om han hade vägrat besvara en interpellation om ett enskilt ärende. Men det handlar inte den här interpellationen om. Ett flertal ärenden har handlagts i fartygskreditnämndens styrelse. Man tillämpar uppenbarligen olika principer i olika sammanhang, och jag har ställt frågan: Varför tillämpar inte nämnden i principfrågor riksdagens beslut? Det är inte enskilda ärenden det handlar om, utan här vet vi att man i de flesta fall har lagt på 3/4 90 för svenska beställare. I något fall har man gått till regeringen och frågat. Varför man skall fråga regeringen begriper jag inte heller, eftersom riksdagens beslut är entydigt och klart. Det är alltså minst sagt förvånande att det ansvariga statsrådet i vart fall inte vill besvara de av mig under debatten ställda frågorna, för de gäller ju ändå regeringens kompetensområde. Vad har herr Åsling gjort för att nämnden skall följa riksdagens beslut? Har industriministern inte gjort någonting? Eller tänker industriministern göra någonting? Det är ju detta som hela den här interpellationen handlar om. Vad det gäller är ytterst om vi har en regering som tillser att de beslut som fattats här i kammaren verkställs av regeringen och regeringen underställda organ. Det kanske är förklaringen till att jag, som herr Åsling sade, är något affekterad. Det här handlar om förtroende för politik och om förtroende för politiker.

Herr talman! Bernt Nilsson har frågat mig dels av vilken anledning regeringen biföll en ansökan om lån och bidrag för Stenbergs Verkstad AB:s etablering i Haparanda mot länsstyrelsens i Kalmar län avstyrkan, dels varför ett industrigarantilån på 3 milj.kr. till Torsåsföretaget sades upp till betalning, dels slutligen vilka åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas för att få till stånd en rekonstruktion av Stenbergs Verkstad AB i Torsås. Bakgrunden till frågeställningarna i interpellationen är, som Bernt Nilsson redovisar, att Stenbergs Verkstad i Torsås för ett par år sedan iklädde sig större leveransåtaganden gentemot ett tyskt företag än Torsåsbolaget kunde klara med egen kapacitet. För att fullgöra leveranskontraktets villkor blev det därför nödvändigt för bolaget att antingen väsentligt bygga ut produktionskapaciteten eller finna lämpliga underleverantörer. Förutsättningar för en expansion i Torsås bedömdes av bolagsledningen inte föreligga. Efter att ha undersökt olika alternativ beslutade bolagets ägare att etablera ett systerföretag i Haparanda, där lokaler och arbetskraft fanns att tillgå. För de maskininvesteringar som krävdes sökte och beviljades systerbolaget regionalpolitiskt stöd. Något skäl för regeringen att vägra stödja investeringarna i Haparanda, som tillhör stödområde 6 — den högst prioriterade delen av stödområdet — kunde mot den angivna bakgrunden inte anses föreligga, även om länsstyrelsen i Kalmar län önskade att expansionen skulle ske inom det egna länet. Skulle den av länsstyrelsen i Kalmar förordade politiken tillämpas generellt, skulle strävandena efter regional balans starkt försvåras och solidariteten med de regioner som har den högsta arbetslösheten inte tillmätas något värde. Sommaren 1979 beviljade regeringen statlig garanti för utökning av Stenbergs Verkstads rörelsekapital med 3 milj.kr. Syftet med garantin var att göra det möjligt för Stenbergs Verkstad att fullfölja satsningen i Haparanda. Ett halvår senare stod det emellertid klart att båda företagen skulle komma att redovisa betydande underskott för verksamheten under år 1979. Vidare framkom att lönsamhet inte kunde förväntas ens under en överblickbar framtid. Bernt Nilsson gör gällande att fraktkostnaderna för råvaror och färdigvaror varit avgörande för lönsamheten. Fraktkostnaderna spelade emellertid en relativt blygsam roll jämfört med övriga kostnadsposter. En del av transportkostnaderna kunde ju dessutom kompenseras genom det transportstöd som utgår i stödområdet. Bolagen ställde in sina betalningar under första kvartalet 1980. I maj försattes Haparandaföretaget i konkurs. Under hela sommaren pågick ett arbete i syfte att skapa förutsättningar för fortsatt verksamhet i Torsås och Haparanda. Arbetet blev dock resultatlöst. Därmed kvarstod inte längre syftet med industrigarantilånet som Stenbergs tagit i anspråk under 1979. Lånet sades därför i enlighet med gällande bestämmelser upp till betalning, varefter Torsåsbolaget också försattes i konkurs. Några särskilda åtgärder har inte vidtagits från statens sida för att rekonstruera Torsåsföretaget efter konkursen. Det åligger konkursförvaltaren att förvalta boet och att i anslutning därtill undersöka möjligheterna att finna förutsättningar för fortsatt verksamhet i någon form. Om projekt för fortsatt verksamhet blir aktuella, kan frågan om statligt, finansiellt stöd prövas på sedvanligt sätt.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Det har blivit tätt emellan diskussionerna mellan industriministern och mig, och det är kanske någon som undrar om jag ställer frågor om varje konkurs som inträffar i Kalmar län. Dess värre är det inte så. Från 1975 till 1978 har det inträffat inte mindre än hundratalet konkurser i Kalmar län, varav så många som 42 gäller industriföretag. Det är alltså en mycket liten del som jag frågar om. Det har friställts 4 200 personer inom länet under de senaste fem åren, och det är således inte något överhettat område det gäller, vilket industriministern gav intryck av vid ett besök för en tid sedan nere i Kalmar. Av svaret kan man få uppfattningen att jag skulle vara emot regional utjämning och emot industrilokalisering och lokalisering över huvud taget till Norrbotten. Som ledamot av arbetsmarknadsutskottet har jag emellertid haft tillfälle att studera Norrbotten, och jag har all förståelse för strävandena att skapa sysselsättning där. Men vad jag vänder mig mot i den här affären är vissa inslag. Jag anser att det är meningslöst att flytta arbetslöshet från ett län till ett annat. Man vinner ingenting på sådana åtgärder. Den metoden har vi heller aldrig tillämpat i regionalpolitiken här i landet tidigare, i varje fall inte under den socialdemokratiska regeringstiden. Vidare sägs det i svaret: ”Förutsättningar för en expansion i Torsås bedömdes av bolagsledningen inte föreligga.” Jo, det gjorde det nog — det fanns förutsättningar för detta, t.o.m. goda förutsättningar, tror jag. Men det var bråttom hos företagsledningen, och frestelsen att anta industridepartementets bud om lokalisering till Haparanda blev företagsledningen övermäktig. Därför blev det som det blev. Jag tror också att man överskattade värdet av det stöd som företaget fick samt att man våldsamt underskattade svårigheterna att driva ett företag samtidigt i Torsås och Haparanda. Det är väl bra med optimism, kan man säga, men erfarenheterna visar att en etablering lik den i Haparanda skapar mycket stora svårigheter. Här finns utan tvivel exempel på det. Nu gick det som det gick — det blev konkurs för bägge företagen, både i Torsås och i Haparanda. Och det här menar jag att industridepartementet borde ha insett när man gick in och lämnade stödet, även om jag kan förstå att det kan vara frestande att försöka få till stånd sysselsättningstillfällen i Haparanda. Det sägs i svaret att fraktkostnaderna spelade en relativt blygsam roll och att det dessutom utgick fraktstöd till verksamheten. Det är naturligtvis riktigt att det utgår fraktstöd — även om det nationalekonomiskt kan diskuteras är det i alla fall staten som får betala detta. Men jag skulle vilja fråga litet ytterligare på denna punkt: Är det verkligen sant att transportkostnaderna betyder så litet här? I och för sig kan de kanske göra det, men då måste man ha klart för sig sambandet mellan den vidareförädling som skulle ske i Haparanda. Det skulle vara mycket intressant att få ta del av kalkylerna när det gäller just de här beräkningarna.

Jag tror att fraktkostnaderna med hänsyn till den korta bearbetningstiden måste betyda ganska mycket —t.o.m. spela en stor roll. Ja, frågan är om de inte har en avgörande roll i sammanhanget, och det var ju också det som länsstyrelsen i Kalmar län i första hand pekade på. Jag tycker att ni i departementet borde ha insett det här och avrått från en lokalisering, där man slår omkull bägge företagen. Det gick som det gick, som sagt var. Det var ekonomiskt dåligt för företagen, och 1979 hade båda underskott. I svaret anges nu att ”lönsamhet inte kunde förväntas ens under en överblickbar framtid”. Var det verkligen så? Var det verkligen så att det icke fanns möjligheter att få det hela att gå ihop? I så fall måste min nästa fråga bli: Hur går det att i dag driva verksamhet i Haparanda sedan man har tagit över? Det skall bli intressant att se fortsättningen på det här företagets utveckling. Jag har också möjligheter att kontrollera det och se hur det utvecklar sig. Jag vill påstå att det finns en mera principiell och allvarlig fråga i den här affären. Här anmäler sig en företagare och har intresse av att lokalisera sig i Haparanda. O.K. — det kan vara bra, och det har jag i och för sig ingenting emot. Han får stöd på olika sätt, och bl.a. utgår det ett s.k. IG-lån på 3 milj.kr. Det nystartade företaget går dåligt — vi kan bortse från orsakerna. Ursprungsföretaget, som förut gick bra, dras med i det här fallet. Och då sätter ni på departementet in dödsstöten mot ursprungsföretaget genom att säga upp IG-lånet på 3 milj.kr. när företaget har kommit i ekonomiska svårigheter. Vidare har det tillgått så att i kraft av överlägsna statliga resurser tar ni hand om kontrakt och mycket annat och driver företaget vidare i Haparanda i halvstatlig regi. Ursprungsföretaget i Haparanda lämnar ni därhän och säger att det får klara sig bäst det kan, sedan man blivit av med hela sin tillverkning och de resurser man hade förut. Jag skulle vilja fråga: Är det på det här sättet som ni tänker driva statlig lokaliseringsverksamhet? Är det så det skall gå till? Är det centerpartiets och den borgerliga regeringens lokaliseringspolitik i dag att ta från en glesbygd och ge till en annan, att bara flytta arbetslöshet från ett område till ett annat? Jag vill också ställa frågan: Ser inte industriministern någon principiell, allvarlig fara i det tillvägagångssätt som man här har använt för att hantera ursprungsföretaget? Om det här blir känt föreställer jag mig att ni på industridepartementet inte kommer att bli nersprungna av företag som söker er ”hjälp”. Jag är övertygad om att man kommer att tänka sig för både en och två gånger innan man går till industridepartementet med risk för att bli av med hela den verksamhet man har. Jag skulle därför vilja råda industriministern att omedelbart sluta upp med den här typen av hantering av lokaliseringsärenden. Slutligen vill jag ta upp den sista delen av interpellationssvaret som handlar om en rekonstruktion av företaget i Torsås som är på gång. Det gäller dock ett mindre antal anställda än som finns f. n. Man räknar med att ungefär en femtedel skall kunna få anställning. Jag tar fasta på den sista meningen i svaret: ”Om projekt för fortsatt verksamhet blir aktuella, kan frågan om statligt, finansiellt stöd prövas på sedvanligt sätt.” Om man från företaget vågar visa sig på departementet så bör prövning av stödet ske och hanteras på ett välvilligt och snyggt sätt. Det bör ni ha moraliska skyldigheter att göra, så som ni har hanterat ursprungsföretaget i Torsås i den här affären.
Herr talman! Bernt Nilsson säger att vi borde ha insett komplikationerna när verksamheten startade i Haparanda. Ja, när man har facit i handen kan man kanske hålla med om det. Men som beläggningen i Torsås var och som man bedömde framtidsutsikterna från företagets sida fanns det, efter vad det har upplysts mig, ingen anledning för industridepartementets handläggare att ifrågasätta att den här lokaliseringen både var berättigad och skulle hålla för framtiden. Bernt Nilsson begär en mer detaljerad redovisning av händelseutvecklingen. Jag har dess värre ingen beredskap för att komma med det i dag. Vi kan göra det direkt från departementet om Bernt Nilsson skulle önska det. Jag handlade inte det här ärendet när beslutet fattades i januari i fjol, och jag har alltså inte själv deltagit i den ursprungliga uppläggningen av ärendet. Bernt Nilsson frågar varför industrigarantilånet sades upp. Lånet hade meddelats som en följd av Haparandaetableringen. Industrigarantilånet var alltså knutet till de prestationer som moderföretaget gjorde i samband med Haparandaetableringen. Och när de förutsättningarna inte längre förelåg var det självklart att regeringen, som har att tillvarata statens intresse också som fordringsägare, var tvungen att säga upp industrigarantilånet. Bernt Nilsson frågar om detta är ett lämpligt sätt att bedriva regionalpo litik. Det är klart att det i en regionalpolitik där man söker arbeta på bred front också händer olyckor och beklagliga felinvesteringar av den här karaktären. Jag tror i och för sig inte att man skall se något avskräckande i den här affären — att ett företag med relativt begränsad kapacitet som ser att man kan utvidga sin verksamhet ser sig om efter möjligheter att etablera en filial där det föreligger större möjligheter att rekrytera arbetskraft. Det var utgångspunkten för den här affären. Om omständigheterna sedan blev sådana att det hela inte höll kan man så här efteråt bara beklaga det.
Herr talman! Jag har all förståelse för svårigheterna att lokalisera företag till Norrbotten. Det är inte detta jag vänder mig emot nu. Jag begriper att ni försöker ta alla tillfällen till sådana lokaliseringar. Det är också er skyldighet att göra det. Samtidigt måste man emellertid konstatera att ursprungsföretaget blivit hanterat på ett högst tvivelaktigt sätt. Vad hände här? Jo, företaget hade, när det drevs i Torsås, god lönsamhet. Man hade förtroende för departementet, gick upp till er och begärde stöd, och man fick det också. När man sedan kom i det läget att resurserna inte räckte till, att svårigheterna tornade upp sig på olika sätt, då sade ni upp IG-lånet och gav på det sättet dödsstöten åt ursprungsföretaget. Industriministern har säkert rätt i att IG-lånet lämnades för att företaget skulle klara ekonomin i samband med Haparandaaffären, men det är klart att filialen blev en integrerad del av verksamheten, vilket gjorde att även företaget i Torsås drogs med i fallet. Därför menar jag att hanteringen av det ärendet är osmaklig och helt felaktig. Hanteringen borde ha skett på ett helt annat sätt. Dessutom gick det till så att de krafter som nu driver Haparandaföretaget tog över hela verksamheten — kontrakt och alltsammans — i kraft av sina större ekonomiska resurser. Vilket företag kommer i fortsättningen att vända sig till industridepartementet för att få stöd till en expansion, om man riskerar att bli av med hela den verksamhet som man haft förut och drivas på knäna på det här sättet? Det är naturligtvis inte så det hela skall läggas upp i lokaliseringspolitiken. Jag menar att det skulle ha undersökts närmare av industridepartementet, om inte den här risken förelåg när länsstyrelsen i Kalmar län avstyrkte. I varje fall hade det varit snyggt, om industridepartementet inte hade sagt upp IG-lånet. Detta blev, som sagt, dödsstöten för Torsåsföretaget. När det gäller fraktkostnadernas betydelse i detta fall får jag väl återkomma. Jag förstår att industriministern kan ha svårt att nu lämna en detaljerad redogörelse. Jag får väl vända mig till departementet för att se på den saken litet närmare. Beträffande rekonstruktionen hoppas jag att vi är överens om att tillämpningen skall vara generös när det gäller stöd åt det företag som nu är på väg att bildas i Torsås och som kommer att omfatta annan verksamhet. Dock kommer, som sagt, bara en femtedel av ursprungsföretagets anställda i fråga för denna verksamhet. Jag vill emellertid ställa en fråga i det här sammanhanget, nämligen beträffande den fortsatta verksamheten i Haparanda. Det står i interpellationssvaret att man inte räknar med att det i något av företagen skall kunna bli lönsamhet ens på lång sikt. Hur skall man då kunna driva verksamheten vidare i Haparanda och få det hela att gå ihop ekonomiskt?